Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Aldrig har jag så noga följt uppläsningen av ett svar som den här gången. Som brukligt är har jag fått det i förväg, och jag trodde att det saknades text i det; svaret slutar ju med att statsrådet inte är ”beredd att göra några vidare uttalanden”. Detta skulle enligt mitt sätt att tolka svenska språket betyda att det finns något uttalande i interpellationssvaret — av ”några vidare uttalanden” vill man ju dra den slutsatsen — men jag hittar inte ett enda uttalande i den meningen att där uttrycks en åsikt. Och det är ju det man menar med uttalande i sådana här sammanhang. Detta är det mest fullständigt åsiktsfria papper jag har sett i en sådan här fråga. Det är bara en beskrivning på gällande lag — och den är snygg och fin — och kommentarer till två domar som har fällts på detta område av hovrätten. Men någon mening som statsrådet kunde säga att hon inte ville uttala någonting mer om finns alltså inte här. Jag har frågat statsrådet om hon tyckte att det borde råda samstämmighet mellan våra olika markpolitiska instrument. När en byggnadsfirma i egen regi uppför byggnader på av firman själv ägd mark, ger den monopolsituationen möjligheter till oskäliga vinster. Detta har vi satt stopp för i annan lagstiftning. Nu visar det sig att expropriationslagen medger att det slaget av oskäliga vinster kan räknas som rörelsevinst. Det förefaller mig som om det råder motsättning mellan de olika markpolitiska instrumenten. Det som vi beslutat i fråga om konkurrensfrämjande åtgärder och markvillkor i samband med bostadsbebyggelse 1974 har alltså inte följts upp i expropriationslagen. Ingen tänkte väl på det då, men nu är det klart att det är på det viset. I varje fall är det så klart det kan vara. Nu säger statsrådet att man väntar på prövningen i högsta domstolen. Men i två hovrättsdomar har detta prövats och fastställts. Det är ju en mycket kvalificerad bedömning av svensk lagstiftning, som inte kan nonchaleras. Jag tycker att det skulle räcka för att ge ett besked om hur man bör ha lagen utformad framöver. Eller är det möjligen så att statsrådet förväntar sig att högsta domstolen skall undanröja hovrätternas beslut, så att man slipper göra någon lagteknisk korrigering till ledning för kommande beslut i sådana här tvister? Det kommer säkerligen att bli många tvister av den sorten framöver. Det enklaste hade enligt min mening varit att vi omedelbart hade arrangerat så att vi tagit bort all tvekan om vad som skall gälla i detta sammanhang. Jag skall inte säga att det är handlingsförlamning, för det säger man så ofta, men man kan inte frita sig från misstanken att den tystnad som har uppstått i den här frågan är ett uttryck för att moderaterna även här, genom att sätta klackarna i marken, har åstadkommit en passivitet på ett område där vi förr haft mycket bred majoritet här i riksdagen. Framför allt med centerpartiet har socialdemokraterna i markfrågan kanske varit mer eniga än med de andra borgerliga partierna. Då är det beklämmande att inte höra någonting om hur man bör handskas med dessa frågor när det gäller det instrument som nu har visat sig inte vara samstämmigt med de andra instrumenten. Jag tycker att statsrådet i den här principiella frågan bör kunna uttala en mening — om det skall råda samstämmighet mellan dessa olika instrument. Jag vill alltså fråga statsrådet direkt om hon vill ta upp den här frågan om att överföra innehållet i riksdagens markpolitiska ställningstagande även till expropriationslagstiftningen, om det nu visar sig vara nödvändigt.

Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall har frågat justitieministern hur regeringen ser på frågan om tvångsvis inlösen av aktiva jordbrukares åkeroch skogsmark i samband med fastighetsregleringar. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Interpellationen har framställts bl.a. mot bakgrund av en nu pågående fastighetsreglering inom Västernorrlands län, som väckt uppmärksamhet på grund av det stora antalet fall av tvångsinlösen. Jag kan givetvis inte här diskutera ett enskilt ärende som är under behandling av behöriga myndigheter. Mitt svar på interpellationen får alltså inte uppfattas som ett inlägg i debatten om det aktuella ärendet. De regler som herr Olsson syftar på innebär i korthet följande. Genom fastighetsreglering får mark överföras från en fastighet till en annan. Vederlaget för mark som frångår en fastighet skall utgå i annan mark, om inte ersättning i pengar är mer ändamålsenlig. Enligt en bestämmelse i 5 kap. fastighetsbildningslagen får fastighet som ingår i fastighetsreglering inte ändras så, att dess graderingsvärde minskas väsentligt. Om fastighetens ägare medger det, kan dock denna spärregel åsidosättas och fastigheten alltså minskas i större utsträckning. Mark kan också inlösas mot betalning i pengar.

Det måste också föreligga ett väsentligt intresse från allmän synpunkt att storleksförändringar genomförs. Under förarbetena till fastighetsbildningslagen framhölls att den statliga jordbrukspolitiken på olika sätt försöker främja storleksrationaliseringen inom jordbruk och skogsbruk. Reglerna om tvångsinlösen av mark i samband med fastighetsreglering skall alltså ses bl.a. mot bakgrund av jordbrukets yttre rationalisering. När det gäller förhållandena på landsbygden skall fastighetsreglering med inlösen i allmänhet leda till att rationella jordbrukseller skogsbruksfastigheter bildas. Därvid kan behovet av att tillföra vissa fastigheter tillskottsmark vara ett primärt intresse. Inlösen får i princip inte avse bärkraftiga jordbrukseller skogsbruksfastigheter. Det åligger fastighetsbildningsmyndigheten att, innan inlösen tillgrips, utreda om den aktuella egendomen kan förvärvas på frivillighetens väg. Ett annat villkor för att inlösen skall få ske är att avsevärd olägenhet för ägaren eller brukaren av den fastighet från vilken mark skall tas inte får uppkomma. Med olägenhet avses i första hand skada av ekonomisk art, men också olägenheter av annat slag skall beaktas. Skulle sådana olägenheter överstiga vad som ägaren eller brukaren rimligen behöver finna sig i med hänsyn till vikten av att den yttre rationaliseringen kommer till stånd, bör enligt uttalanden vid lagens tillkomst inlösen inte äga rum. Inlösenbestämmelserna föranledde åtskillig diskussion både före och under riksdagsbehandlingen. BI. a. fördes i olika sammanhang fram tanken att inlösen inte borde få ske av fastighet som tillhör aktiv jordbrukare. Någon sådan bestämmelse togs emellertid inte upp i fastighetsbildningslagen. En sådan bestämmelse ansågs nämligen då inte stå i samklang med målsättningen för den statliga jordbrukspolitiken. De sociala och befolkningspolitiska skäl som kunde anföras till stöd för en undantagsbestämmelse skulle i stället beaktas från fall till fall. Sammanfattningsvis kan konstateras att gällande bestämmelser om fastighetsreglering möjliggör en avvägning mellan å ena sidan behovet av storleksrationalisering i samband med regleringen och å andra sidan jordbrukarens intresse av att ha kvar sin mark. Jag vill själv understryka vikten av att man, som framhölls vid lagens tillkomst, beaktar jordbrukarnas berättigade krav på social och ekonomisk trygghet. Det är också angeläget att fastighetsregleringar så långt möjligt sker genom frivilliga överenskommelser. Fastighetsbildningslagen har varit i kraft så pass kort tid att det är svårt att dra några bestämda slutsatser om tillämpningen av inlösenbestämmelserna. Jag vill erinra om att målsättningarna för såväl jordbruksoch skogsbrukspolitiken som jordbruksförvärvslagstiftningen f. n. är under omprövning. Det är regeringens avsikt att i anslutning till att statsmakterna fattar beslut i dessa frågor se över fastighetsbildningslagen, så att den står i överensstämmelse med de målsättningar som kommer = Nr 114

Herr talman! Jag ber till att börja med att få tacka fru bostadsministern — Om inlösen av mark för svaret på min interpellation. Min fråga gällde hur regeringen ser på = vid fastighetsregleinlösen av aktiva jordbrukares mark i samband med fastighetsregleringar. — ring Detta spörsmål är av såväl rättslig som jordbrukspolitisk karaktär. I min interpellation har jag huvudsakligen belyst frågan ur rättslig synpunkt, medan statsrådet i sitt svar praktiskt taget enbart behandlat lagstiftningen ur jordbrukspolitisk synpunkt. I interpellationen berör jag med några ord en pågående fastighetsreglering i mitt eget län, Västernorrland, men självfallet har jag därför ej avsett att försöka få statsrådet att uttala sig om detta enskilda fall. Men det är ett belysande exempel på tillämpningen av fastighetsbildningslagen och torde vara välkänt. Herr talman! Respekten för den enskilda äganderätten till bl.a. mark är och har varit av grundläggande betydelse för vårt rättssystem. Inom ramen för denna respekt för den enskildes äganderätt har det dock ansetts rättsligt oklanderligt att den enskilde tvångsvis måste avstå mark för samhällets behov för exempelvis vägar, järnvägar, ledningar, uppdämningar och bebyggelse. Att äga mark innebär ett ansvar. Det är ett samhällsintresse att all mark i vårt land sköts så att dess produktionsförmåga utnyttjas. Samhället ställer därför krav på den enskilde ägaren t.ex. i vanhävdslagen och skogsvårdslagen. Ägofigurernas storlek och form är i vissa områden sådana att brukande av marken försvåras. Vid mycket stor ägosplittring är det därför ett samhällsintresse att förbättra arronderingsförhållandena. Genom fastighetsbildningslagen kan nu bättre arrondering uppnås vid fastighetsreglering även genom tvångsvis inlösen av en jordbrukares mark mot ersättning i pengar. Detta är ett i vårt land nytt sätt att lösa arronderingsfrågorna. Jag vill erinra om att genom laga skifte förbättrades arronderingen i hög grad i större delen av vårt land. Därvid förekom knappast inlösen av mark mot kontanter, utan förrättningarna genomfördes genom ägoutbyten. Alla fick behålla ungefär samma areal som de hade före skiftet — men i bättre ägofigurer. Fastighetsbildningslagen innebär nu i stället att även aktiva jordbrukare kan drabbas av tvångsinlösen av sin mark för att den skall överföras till annan jordbrukare, vars fastighet av myndigheterna utpekas som utvecklingsbar enligt gällande jordbrukspolitiska målsättningar. Den övervägande delen av interpellationssvaret ägnas åt en beskrivning av fastighetsbildningslagen och dess tillämpning och den jordbrukspolitiska bakgrunden och motiveringen för att i lagen införa de här möjligheterna till tvångsinlösen av mark. Jag vill något mer än som framgår av svaret erinra om att lagens 8 kap. som det här gäller icke tillkom i enighet i riksdagen utan under 105 motstånd från nästan alla av de nuvarande regeringspartiernas representanter. Den försämrade rättstryggheten för de mindre jordbrukarna var avgörande för kritiken. Fastighetsbildningslagen bygger på ett år 1963 avgivet betänkande av 1954 års fastighetsbildningskommitté. Flera remissinstanser ställde sig avvisande till förslaget om tvångsinlösen. Jordbrukarnas egna organisationer, dåvarande Lantbruksförbundet och RLF samt Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, anmälde principiella betänkligheter mot tvångsinlösen och ansåg att tvångsinlösensförfarandet endast borde tilllämpas i rena undantagsfall där trängande skäl gör sig gällande med ovanlig styrka. Vid behandlingen av propositionen år 1970 med förslaget till fastighetsbildningslagen reserverade sig samtliga representanter för de borgerliga partierna — med ett undantag — för avslag på förslaget till 8 kap. Motiveringen till avslaget var att lagförslaget ej tog tillräcklig hänsyn till sakägarintresset och att regeln om att inlösen enligt 3 § ej får ske ”om avsevärd olägenhet därigenom skulle kunna uppkomma för fastighetens ägare eller brukare” ansågs vara för vag. Reservanterna påpekade även att enligt dittills gällande lag kunde för stärkande av ofullständiga jordbruk expropriation inte ske av fastighet som tillhör aktiv jordbrukare. Propositionen innebar alltså enligt reservanterna en betydande försvagning av jordbrukarnas ställning. Enligt interpellationssvaret — och även enligt ett interpellationssvar 1974 av dåvarande statsrådet Lidbom — överensstämde det inte med den jordbrukspolitik som fördes att i lagen ge de aktiva jordbrukarna ett skydd mot tvångsinlösen av mark. Det är med anledning av detta uttalande verkligen att hoppas att den nya jordbrukspolitiken skall ge utrymme för rättstrygghet för samtliga jordbrukare, och det vore värdefullt om statsrådet ville ge sin syn på detta. Även de som tillförs mark saknar ett skydd mot att bli påtvingade inlöst mark. Principiellt borde överföring till en fastighet göras beroende av medgivande av fastighetsägaren, men det fordras inte. Hur ser statsrådet på den frågan? Jag nämnde att samhället har ett intresse av att markens produktionsförmåga utnyttjas. Men enligt fastighetsbildningslagen kan den mindre markägaren drabbas av tvångsinlösen även om han sköter sin mark på ett oklanderligt sätt, bara myndigheterna anser att man behöver marken. Det är regeringens synpunkter på den mindre jordbrukarens rättsliga ställning vid fastighetsreglering som jag efterlyst i min interpellation, och jag hoppas att statsrådet i kommande inlägg tar upp detta spörsmål. De flesta människor — t.o.m. många som sysslar med samhällsarbete — har ej känt till fastighetsbildningslagens tvångsinlösensregler, och de har blivit mycket förvånade när de fått kännedom om dessa regler. En av både politisk och rättslig verksamhet erfaren man sade till mig när han läst min interpellation och i övrigt tagit reda på en del fakta: ”Har jag lagfart på min mark kan väl ingen ta den ifrån mig! Men så är - Nr 114 inte längre fallet efter genomförandet av fastighetsbildningslagen. Fredagen den En tidigare riksdagsman, som för resten var med om att fatta det ak 22 april 1977 tuella beslutet, skrev i anledning dels av min interpellation, dels aven ILL aktuell förrättning en artikel med rubriken ”Markbyråkratin firar triumfer Om inlösen av mark genom tvångslösen av jordbruk”. vid fastighetsregle Jag har avstått från att dramatisera, och jag skall inte heller exemplifiera — ring med de många tidningsartiklar och meningsyttringar som har framkommit. Men jag vill fastslå att en lag måste vara förankrad i folkmedvetandet. Man förstår att en sådan förankring knappast gäller tvångsinlösensreglerna om man tar del av opinionsyttringarna som uppstått när tvångsinlösen tillämpas vid fastighetsregleringar. Det är självklart viktigt att vi kan förbättra arronderingen av skogsmarken inom vissa områden. Men enligt min uppfattning måste det ske endera genom frivilliga försäljningar eller genom ägoutbyten. Genom ägoutbyten skall även den mindre jordbrukaren som inte vill sälja sin mark få behålla motsvarande areal men med bättre ägofigur och utan att vara till hinders för övriga markägare inom området. Det är från rättslig synpunkt acceptabelt och det följer svensk tradition. Frågan om tvångsinlösen behandlas i interpellationssvaret från jordbrukspolitisk synpunkt. Vill vi ha tillräckligt befolkningsunderlag på landsbygden för service och ett fungerande socialt liv räcker det inte med ett fåtal familjer med jordbruk som heltidssysselsättning. Vi måste även ge plats åt andra, bl.a. sådana där jordbruket sköts av endast en familjemedlem eller av familjen på deltid. Det måste finnas en rätt att behålla och driva sådana enheter, och vi kan inte ha kvar tvångsinlösensregler som syftar till att tvångsvis kunna ta bort dessa fastigheter. För resten blir det genom högmekanisering och kreaturslösa driftformer möjligt att sköta ganska stora gårdar vid sidan om annan sysselsättning.

Enligt statsrådet har fastighetsbildningslagen varit i kraft för kort tid för att man skall kunna dra några bestämda slutsatser. Det är dock sjätte året lagen nu gäller, och tillämpningen har, liksom reservanterna befarade 1970, visat att lagens tvångsinlösningsregler måste ändras för att ge rättstrygghet även åt de mindre jordbrukarna. Därför, herr talman, bör lagen omgående ses över, och jag hoppas att regeringen utan onödiga dröjsmål tar initiativ till en sådan översyn. Jag vill fråga statsrådet om inte en översyn kan påbörjas innan riksdagen fattat nya beslut om jordbruksoch skogsbrukspolitiken samt jordförvärvslagstiftningen. En annan aspekt: Under senare år har vi på nästan alla områden ökat 107 den enskildes inflytande, insyn och rättigheter. Anser statsrådet att det är logiskt att under samma årtionde införa och behålla en lag som ej ger aktiva jordbrukare en självklar rätt att behålla den mark som de sköter på ett tillfredsställande sätt?
Herr talman! Jag kan konstatera att herr Olsson i Sundsvall och jag är överens om ganska mycket. Även herr Olsson konstaterar att syftet med fastighetsbildningslagen är vällovligt, alltså att reglering av fastigheter kan behöva göras för att få en bra arrondering. Naturligtvis kan man diskutera om de nuvarande reglerna är väl avvägda — det är möjligt att de är för vida. Men jag tror att det också mycket beror på hur man handskas med lagen, om förrättningsmännen kan handla smidigt och så att onödiga irritationer inte uppkommer. Det är ju människor som handskas med lagarna, och vi vet att det kan göras på olika sätt. Jag vill emellertid påminna herr Olsson om att det också finns vissa spärregler, som vi inte har tagit upp här, bl.a. mot storleksökningar — en fastighet skall inte öka i sådan omfattning att det anses vara en olägenhet för den som får ökningen. Jag är medveten om att den här lagen måste prövas om. Men jag hyser den förhoppningen, herr Olsson, att nya målsättningar för jordbruksoch skogspolitiken ganska snart skall kunna ställas upp, och därför tycker jag att det vore praktiskt om man gjorde ändringen av lagen sedan man har satt upp de målen. Jag kan emellertid försäkra herr Olsson att ifall det skulle dröja är jag angelägen om att vi börjar se över lagen så att den stämmer med vad vi anser vara riktigt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för den senaste kommentaren. Statsrådet sade att jag hade konstaterat att syftet med fastighetsbildningslagen var vällovligt. Jag har inte uttalat mig om den lagen i dess helhet utan bara om dess 8 kap. som ger möjlighet till tvångsinlösen i större omfattning än vad som medges i lagens 5 kap. Jag hoppas att statsrådet inser att min kritik inte riktade sig mot hela fastighetsbildningslagen utan mot ett speciellt kapitel. Även om syftet är vällovligt anser jag reglerna otillfredsställande från rättslig synpunkt, och jag har ju citerat vad en stor del av riksdagen tyckte 1970, innan jag själv f. ö. var ledamot. Sedan är det detta med avvägningar. Lagen är skriven så att det är fråga om en ständig bedömning och avvägning. Det finns inget fullgott skydd för den enskilde, utan det talas om ”ett väsentligt intresse från allmän synpunkt” eller ”avsevärd olägenhet”. Det är tänjbara uttalanden som gör att lagstiftningen kan tillämpas på olika sätt. Jag håller med statsrådet om att det i alla sammanhang är viktigt att myndigheter tilllämpar lagstiftningen på ett smidigt sätt, men vi skall inte heller sätta i myndigheternas hand en lag som utgör ett redskap som de kan använda för att gå längre i fråga om inskränkning i det enskilda ägandet än vi utifrån allmänna rättsprinciper kan acceptera. Det är bl.a. därför som jag har velat ta upp den här frågan. Jag är väl medveten om att det kommer nya målsättningar för skogsoch jordbrukspolitiken. Men om man först efter de besluten börjar utarbeta direktiv och tillsätter en utredning för att se över den här frågan kan det ta åtskilliga år innan riksdagen får tillfälle att fatta beslut om ändringar i fastighetsbildningslagen. Det var därför som jag i mitt anförande uttryckte förhoppningen om att regeringen så skyndsamt som möjligt skulle börja se över denna lagstiftning. Så en annan aspekt! De som får sin mark tvångsinlöst kan inte heller köpa mark i något annat område än det där fastighetsregleringen pågår. Om fastigheten av myndigheten utpekats som icke utvecklingsbar vägras de förvärvstillstånd av lantbruksnämnden för annan mark. Någon sådan kompensationsmöjlighet finns alltså inte, som statsrådet säkerligen väl känner till. Jag har sett denna fråga ur rättstrygghetssynpunkt.

Herr talman! Jag får meddela att jag efter överenskommelse med interpellanten, herr Gustavsson i Eskilstuna, kommer att besvara interpellationen 1976/77:120 om hotet mot stålindustrin i Eskilstunaområdet vid kammarens plenum den 3 maj.
Herr talman! Fru Hansson har frågat om jag är beredd att tillmötesgå Beklädnadsarbetarnas förbunds krav på att statlig styrelserepresentation inrättas i Algots Nords och Algots styrelser och att extraordinära åtgärder vidtas för att de varslade i Skellefteå och Borås skall beredas nya arbetstillfällen. Bakgrunden till fru Hanssons fråga är bl.a. det avskrivningslån till Algots Nord AB som riksdagen nyligen beslutade om. Som fru Hansson påpekar krävde inte riksdagen att avskrivningslånet skulle förknippas med villkor om styrelserepresentation i bolagen. Jag vill erinra om att regeringen i enlighet med riksdagens beslut har tillsatt en utredningsman som skall pröva om bolagen uppfyllt sina förpliktelser i samband med etableringarna i Västerbotten. De anställdas organisationer kommer att få full insyn i och rätt att medverka i utredningsarbetet. Om utredningen visar att bolagen inte har uppfyllt ingångna avtal skall utredningsmannen komma med förslag till åtgärder från statens sida, varvid frågan om statlig styrelserepresentation kan bli aktuell. När det gäller åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen för dem som har varslats i Skellefteå och Borås kommer såväl arbetsmarknadspolitiska som regionalpolitiska medel att ställas till förfogande. Alla seriösa projekt som kan ge nya arbetstillfällen kommer att prövas i positiv anda. Länsstyrelsen i Älvsborgs län har tillsatt en särskild arbetsgrupp som arbetar med att tillföra Boråsområdet nya arbetstillfällen. En viktig uppgift för arbetsgruppen blir att initiera sysselsättningsskapande projekt. Vidare kommer etableringsdelegationen inom arbetsmarknadsdepartementet, som nyligen har inlett ett samarbete i lokaliseringspolitiska frågor med de största industriföretagen i landet, att ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen i Skellefteå och Borås.

Herr talman! Jag får tacka herr industriministern för svaret. Jag tycker att det är positivt att den här utredningsmannen nu har tillsatts och att de anställdas organisationer får full insyn i det utredningsarbetet. Det tycker jag är bra. Men jag fattar svaret så att om det nu skulle visa sig att Algots har uppfyllt det ingångna avtalet, så kommer det inte att bli någon statlig styrelserepresentatant i Algots Nords och Algots styrelser. Det var ju egentligen det jag ville ha. Naturligtvis ligger också bakom min fråga den oro som de anställda i Algots Nord och Algot känner för sin sysselsättning. Men jag tycker att det vore en ganska rimlig begäran att samhället genom styrelserepresentanter får insyn i företag mot bakgrund av just de stora ekonomiska insatser som har gjorts från statens sida. Det är ju inte meningen att sådana styrelserepresentanter skall vara passiva i styrelserna, utan om samhället skall pumpa in pengar i företag för att produktionen skall hållas i gång tycker man att staten bör ha en möjlighet till insyn. Skulle det vara så att de anställdas misstankar om att Algots tänker förlägga hela sin produktion utanför Norden — och vad jag erfarit finns det grundad anledning till den misstanken — så är det ännu mer nödvändigt att staten går in, får insyn och tar de initiativ som är nödvändiga för att styra utvecklingen. Vi har ju sett att det här företaget inte har tagit det samhällsansvar man kunnat kräva. Om staten håller på att pumpa in pengar i ett företag för att hålla produktionen i gång, som vi nu har gjort när det gäller Algots Nord, är det inte rimligt att Algots kanske skall få använda övriga pengar exempelvis till att köpa företag och etablera sig utanför Norden och att styra hela sin produktion dit. I så fall bör samhället kunna gå in och kräva tillbaka de medel som satsats i företaget. Och jag menar att det borde vara en väsentlig uppgift för en statlig styrelserepresentant att följa just denna utveckling och ge information till regeringen så att den i sin tur får ta de initiativ som behövs. När det gäller de varslade i Skellefteåfabriken så är situationen ohållbar, och samma torde gälla för Boråsregionen. Vi vet att det redan nu är kvinnorna som svarar för den högsta arbetslösheten, och bland ungdomar under 25 år som söker arbete är de flesta kvinnor. Jag vill därför fråga industriministern — även om jag inte vet om jag har rättighet att nu ställa en följdfråga — om han är beredd att medverka till att de varsel som utfärdats inte går i verkställighet snabbare än att alternativa sysselsättningar kan erbjudas.
Herr talman! Som svar på den frågan vill jag säga att vi följer utvecklingen ingående och via länsarbetsnämnderna försöker se till att de konsekvenser som varslen kommer att medföra inte skall leda till arbetslöshet. Det är en målsättning vi har för vår aktivitet när det gäller sysselsättningen i det här samhället. Får jag sedan säga att lagstiftningen om offentliga styrelseledamöter inte ursprungligen tog sikte på att man skulle tillsätta offentliga styrelseledamöter i fall som detta, men å andra sidan ser jag inget hinder att med stöd av den lagstiftningen göra detta om det skulle visa sig befogat. Jag vill dock betona, fru Hansson, att så länge utredningen pågår och man alltså studerar hur frågan har utvecklats finns det ingen anledning till ytterligare initiativ. Beträffande de statliga medel som har använts och används i företag för att säkra sysselsättningen är ju fru Hansson väl medveten om att arbetsmarknadsverket där är tillsynsmyndighet. Och det finns ingen anledning att betvivla att arbetsmarknadsverket har tillvaratagit samhällets intresse i detta sammanhang.
När det gäller sysselsättningen uppe i Skellefteåregionen och arbetet för att varslen inte skall leda till arbetslöshet vill jag påpeka att sysselsättningssituationen just för tillfället är ganska bra i Skellefteåområdet. Men när varslen går i verkställighet så räknar man med att det blir en sysselsättningsminskning i Skeffelteåregionen på 158 personer från mars till september i år. Därför vore det mycket angeläget om man kunde få en förändring av varselsituationen, så att man inte låter varslen gå i verkställighet förrän man har kunnat skapa sysselsättningstillfällen. När det sedan gäller lagstiftningen om styrelserepresentation så har den ju inte använts i någon större utsträckning. Jag vill nog hävda att arbetsmarknadsstyrelsen hitintills inte har följt utvecklingen inom Algots Nord som man borde ha gjort. Det är faktiskt ett rimligt krav som Beklädnadsarbetarnas förbund ställer om en statlig styrelserepresentant, eftersom den utredningsman som utreder det som tidigare har varit inte kommer att följa utvecklingen i framtiden. Det är det jag menar att en styrelserepresentant skall göra.

Herr talman! Herr Nygren har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen överväger några åtgärder för att trygga jobben för de drygt 100 anställda vid Statsföretags och SCA:s fabriker i Holmsund som varslats om uppsägning. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Holmsund Golv AB, som tillverkar olika slag av golvbeläggningar, har tillhört Statsföretaggruppen sedan år 1973, då företaget förvärvades från SCA. Företaget har inte lyckats få produktionen lönsam. För innevarande år beräknas förlusten till 12 milj.kr. vid en försäljning på 25 milj.kr. Företagets svårigheter beror bl.a. på att det har för liten produktionsvolym. Konkurrensen i branschen är mycket hård. Statsföretags styrelse och styrelsen i Holmsund Golv AB har, efter utredning av den av de anställda anlitade löntagarkonsulten, beslutat att minska produktionen och koncentrera denna till produkter, där företaget hittills har lyckats bra och bedöms ha goda förutsättningar för framtiden. På grund av produktionsminskningen har varsel utfärdats för 96 anställda. Statsföretags avsikt är att alla som berörs av varslet skall få annan sysselsättning. Möjliga lösningar är bl.a. samverkan med företag inom samma bransch och etablering av ny industri i Holmsund. Överläggningar härom pågår med kommunen, företagareföreningen, Norrlandsfonden och olika företag i regionen. SCA har beslutat att lägga ned sin dörrfabrik i Holmsund. Enligt vad jag har erfarit kommer de anställda, f. n. 22 personer, att erbjudas sysselsättning på annat håll inom SCA, t.ex. vid företagets såg i Holmsund. Regeringen kommer givetvis att medverka med de sysselsättningsoch regionalpolitiska medel som står till förfogande för att bidra till att lösa sysselsättningsproblemen i Holmsund.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Holmsund har sedan 1800-talets senare årtionden varit en av de stora industriorterna i Västerbotten. Industrin i Holmsund sysselsatte på sin tid över 1000 människor och SCA har helt dominerat samhället. Man har tillverkat trähus, dörrar, faner, parkettgolv, båtar, badkar m.m. Steg för steg har företaget lagt ned verksamhet. Nu återstår bara en sågverksrörelse med ca 150 anställda och en dörrfabrik med några tiotal anställda. Kvar finns också en golvtillverkning som 1973 övertogs av SVETAB och senare överläts till Statsföretag genom ESSBO-industrier. I den tillverkningen finns f.n. 146 anställda. Nu har SCA varslat om nedläggning av dörrfabriken och Statsföretag har varslat 96 av de 146 vid golvfabriken om avsked vid halvårsskiftet. Många hundra människor — anställda och deras anhöriga — berörs av varslen i ett tidigare hårt drabbat industrisamhälle. Det är denna allvarliga situation som föranlett min fråga till regeringen om regeringen överväger några åtgärder för att trygga jobben för de arbetare och tjänstemän i Holmsund som hotas av avsked. Jag måste nog tolka industriministerns besked som att svaret är: Nej, inga särskilda åtgärder förbereds i regeringen. I går uppvaktades statsrådet Åsling av ett tiotal oroliga representanter för tre fackliga organisationer i Holmsund samt kommunala företrädare. Jag hoppas att den allvarliga redovisning som statsrådet då fick gav intryck. Ett industrisamhälle i Norrland håller på att dö ut. Mest akut är situationen vid Statsföretags golvfabrik, där 79 kollektivanställda och 17 tjänstemän står utan jobb den 4 juni, om inte åtgärder vidtas. De anställda har arbetat fram ett alternativ till anpassning av verksamheten som skulle minska friställningarna till endast hälften av vad Statsföretag har föreslagit. Jag antar att detta alternativ också presenterades för statsrådet i går, och det skulle vara intressant att få besked om hur statsrådet ser på denna lösning när det gäller att rädda jobben i Holmsund. Om det blir en friställning enligt det förslag som nu föreligger kommer i stort sett alla kvinnor vid fabriken, ett drygt 25-tal, att mista sina jobb. De är alla i åldern 40-60 år. Möjligheterna för dem att få nya jobb är mycket små. Jag skulle vara tacksam om statsrådet kunde något mera utveckla de uppgifter som lämnas i svaret om möjligheterna till annan industriverksamhet i Holmsund.

Herr talman! Herr Nygren frågar om några särskilda åtgärder är planerade. Till det vill jag säga att man inom Statsföretaggruppen, och då närmast inom det.ansvariga dotterbolaget, håller på att vidta föranstaltningar för att med alternativ sysselsättning klara denna situation. Uppvaktningen i går hos mig i departementet har lett till att jag redan i dag har bett Statsföretag att närmare redovisa sin syn på frågan om möjligheten att med vissa modifieringar av den typ som facket har anvisat låta företaget leva vidare med en något större produktionsvolym än som planeras. Statsföretag kommer att lämna en sådan redovisning, och därefter blir det möjligt att avgöra om detta alternativ är något som man kan satsa på. Genom sitt ansvar som företagare har f.ö. Statsföretag att lösa de problem som den här produktionsomläggningen kan komma att medföra.
Herr talman! I Västerbotten har vi tidigare haft en liknande kris som den vi nu har i Holmsund. Det var när delvis statsägda Sonab i Lövånger för ett par år sedan varslade om nedläggning av produktionen och om stora friställningar. Inför det hotet ingrep dåvarande regeringen och den dåvarande industriministern och lyckades att med delvis ny produktion rädda jobben i Lövånger. Varslen fick således inte gå i verkställighet.

Om man inte tar tillbaka varslen återstår, herr industriminister, bara två månader till dess att 96 människor i Holmsund blir arbetslösa och många hundra hamnar i en situation som är väldigt bekymmersam. Dessa människor har inte råd att gå och vänta på några långsiktiga lösningar. Det är därför angeläget att regeringen medverkar till en mycket snabb lösning på den här frågan. Den lösning som de anställda föreslagit för att minska friställningarna skulle kosta 1,6 milj.kr. Med tanke på vad som har investerats i Holmsund tror jag att detta är en billig lösning för samhället för att klara arbetslöshetsproblemen i Holmsund.
Herr talman! Jag reagerar mot att herr Nygren här talar om en krissituation. Det är ju inte en sådan det är fråga om, utan här gäller det att ett företag i Statsföretaggruppen företar en anpassning av sin produktion till de förutsättningar som föreligger. Det är med andra ord en ganska normal företeelse, men man måste ha klart för sig att vi i sådana fall ställer krav på insatser från i första hand företaget och i andra hand samhället, så att det inte uppstår arbetslöshet som en följd av detta. Jag har fullt förtroende för Statsföretags ledning och anser att man där är fullt kapabel att klara denna situation. Sedan vill jag betona att man får vara mycket försiktig med förhastade omdömen av typen ”här är det kriser på gång” etc. Som framgick av debatten i den förra frågan är sysselsättningsläget i Västerbotten inte speciellt dystert, om man jämför med situationen på många andra ställen här i landet. Så har t.ex. sysselsättningen i träindustrin ökat, och vid Volvo Umeverken har man under den senaste tiden nyanställt 100 man.
Herr talman! Nej, krisen gäller inte direkt Statsföretag men väl Holmsund, eftersom detta är nära nog de sista industrijobben som försvinner i Holmsundsindustrin. Och då kan man faktiskt börja tala om kris. Herr Åslings partivänner talade om kris i Lövånger, när den frågan var aktuell för några år sedan, och det instämde vi i. Jag tycker att man nu kan sätta samma etikett på läget i Holmsund. Och nu är frågan om regeringen skall gripa in och vidta snabba åtgärder för att trygga jobben, eller om man bara skall sitta och vänta på Statsföretag. Här behövs det ett regeringsengagemang! Jag upprepar min fråga till industriministern: Vore inte det riktiga — med tanke på att endast två månader återstår till dess att 96 människor blir friställda — att gå in och flytta fram varslet? Slutligen vill jag säga att arbetsmarknadsministern för en tid sedan var i Skellefteå och lovade den staden förtur, och nyligen lovade statsrådet en viss förtur för Borås. Här ligger nu Holmsund i förtur.
Herr talman! Holmsund kan i detta sammanhang och från arbetssynpunkt räknas till Umeåregionen. Sedan förvånar mig herr Nygren med sin bristande tro på Statsföretags förmåga att ta arbetsgivaransvar. Hur är det med herr Nygrens rent ideologiska förankring? Är det ändå inte så att Statsföretag av herr Nygren och hans partivänner har betraktats som stående utanför den diskussion som ibland har gällt företagarnas arbetsgivaransvar? Jag vill tillägga att jag själv inte har någon anledning att tvivla på att man i Statsföretag är kapabel att klara sin uppgift i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tror inte att Statsföretag har någon uppsjö på nya produktionsenheter som är färdiga att kastas in på en ort som drabbas av svårigheter av detta slag. Om man bara hade väntat på att något skulle göras av företagsledningen i Sonab-fallet, så skulle ingenting ha hänt, herr industriminister! Men statsrådet Rune Johansson var mycket aktiv och lyckades medverka till att jobben tryggades i Lövånger. Nu hyser vi något av samma förhoppning när det gäller statsrådet Åslings förmåga att klara jobben i Holmsund. Situationen är den att Umeå är en av de industriellt svagaste kommunerna i landet, och då är det sannerligen inte stort hopp om annan sysselsättning för dem som friställs där. Slutligen vill jag för tredje gången upprepa min fråga: Vore inte det riktiga nu att man försökte vidta åtgärder och dröjde med varslet?

Herr talman! Fru Wohlin-Andersson har frågat mig om min syn på hur de affärsdrivande verkens planering och beslut skall samordnas med intentionerna i den regionala utvecklingsplaneringen. En regionalpolitik med en mera decentralistisk inriktning förutsätter att de regionalpolitiska intentioner som läggs fast som ett resultat av bl.a. länsplaneringen följs i planering och beslut av statliga myndigheter. Detta underströks också i riksdagens beslut i höstas om sysselsättningsoch regionalpolitiken. Som en följd härav har regeringen föreskrivit — dels i förordningen om länsplaneringen , dels i cirkuläret till statsmyndigheterna om iakttagande av beslutet om den regionala utvecklingen — att resultatet av länsplaneringen skall läggas till grund för planeringen inom olika statliga sektorer. Statliga myndigheter har också ålagts att vid mera omfattande översyn inom sitt verksamhetsområde hos länsstyrelse inhämta uppgifter om de gemensamma förutsättningarna för samhällsplaneringen i resp. län. Detta gäller också de affärsdrivande verken. Även om tyngdpunkten i samordningen inom samhällsplaneringen måste ligga på länsnivå — där man bäst kan förena detaljkunskap och överblick — måste väsentliga delar av den samordning fru Wohlin-Andersson efterlyser ankomma på regeringen. Jag har därför avsatt ökade resurser inom departementet för att bättre kunna följa upp de regionalpolitiska konsekvenserna av olika beslut inom regeringen. Jag avser dessutom att i det samrådsorgan som regeringen har för regionalpolitiska frågor med bl.a. organisationer och vissa statliga verk ta upp överläggningar om hur de regionalpolitiska intentionerna skall kunna fullföljas i myndigheternas verksamhet. Jag avser att inbjuda också vissa av de statliga affärsdrivande verken till sådana överläggningar.

Herr talman! Först vill jag tacka industriminister Åsling för svaret. Jag anser mig ha så mycket större anledning att tacka som svaret var både vänligt och innehållsrikt. Det visar ju också att industriministern dels instämmer i uppfattningen att samordningen mellan den regionala planeringen och verksamhetsplaneringen vid centrala ämbetsverk och affärsdrivande verk är viktig, dels har vidtagit åtgärder och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att få en bättre samordning till stånd. Detta är jag och, det är jag övertygad om, flera med mig mycket tacksamma för. I december förra året tog riksdagen utskottsbetänkandet Samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik, något som också industriministern hänvisar till i sitt svar. Där står bl.a. att länsstyrelserna skall svara för att samordning sker mellan olika former av statlig planering. Vissa åtgärder bör vidtas för bättre samordning av den statliga sektorsplaneringen och den regionalpolitiska verksamheten. Vidare står det följande: ”En långtgående utjämning av sysselsättningsnivån mellan regionerna förutsätter en kraftfull och regionalt inriktad sysselsättningspolitik. Samverkan måste därvid ske mellan alla för sysselsättningsutvecklingen betydelsefulla parter, vilket i sin tur förutsätter en planering där alla för sysselsättningen viktiga beslut kan överblickas. ——-—- Av största vikt för att uppnå de uppställda målen om utjämning av sysselsättningen mellan regionerna är att den statliga verksamheten inom olika sektorer i ökad utsträckning planeras utifrån regionalpolitiska utgångspunkter. Utskottet ser därför med tillfredsställelse på de förslag till förändringar i länsplaneringsarbetet som syftar till att bättre samordning skall nås i detta avseende. Förslaget innebär nämligen att gemensamma förutsättningar bör hämtas från länsplaneringen och läggas till grund för sektorsplaneringen på regional och central nivå. Vidare föreslås att utvärderingar bör ske inom ramen för länsplaneringssystemet av t.ex. utredningsförslag med mer påtagliga regionala effekter. Att de statliga myndigheterna skall lägga resultatet av länsplaneringen till grund för sin planering framgår även av gällande cirkulär till statsmyndigheterna om iakttagande av beslutet om den regionala utvecklingen.” Det är nog bra med cirkulär, men tyvärr kan man konstatera att de centrala förordnandena inte alltid trängt igenom beslutsprocessen och alltså många gånger inte heller fungerat på länsnivåerna. Länsstyrelsen är samordnande organ för planeringen på regional nivå inom den statliga sektorn. För att detta skall fungera tillfredsställande är det nödvändigt att skilda statliga sektorer kan sätta in sin verksamhet i ett regionalpolitiskt sammanhang. På serviceområdet saknas i dag i stor utsträckning medel att effektivt påverka utbudets omfattning och lokalisering. För statlig service krävs ett bättre inordnande i det regionalpolitiska handlingsprogrammet så att varje förändring prövas mot gällande regionalpolitiska intentioner. Att så inte sker i dag skulle jag vilja belysa med några konkreta exempel. mellan de affärsdrivande verkens planering och den regionala utvecklingsplaneringen mellan de affärsdrivande verkens planering och den regionala utvecklingsplaneringen Eftersom jag är fullt på det klara med att varken industriministern eller jag är här i dag för att diskutera några speciella kommuner eller aktiviteter vill jag starkt understryka att jag nämner dessa exempel inte för att få i gång en diskussion om just dessa fall utan just för att exemplifiera det mycket större problemkomplex jag tar upp i interpellationen. Riksdagen uttalade hösten 1972 i samband med sin behandling av den fortsatta regionalpolitiken att utvecklingen i södra Östergötland, dit Kinda hör, borde följas uppmärksamt av länsstyrelsen. Detta har tagit sig uttryck i ett intensivt arbete regionalt och lokalt med siktet inställt på att i första hand ge arbetsmarknaden stabilitet och utvecklingsmöjligheter för framtiden, inte minst i Kinda kommun. Med hjälp av lokaliseringsstöd — två av de tre största industriföretagen har genomfört sin etablering med hjälp av detta — och andra insatser har steg för steg en rätt betydande industri växt fram i kommunen. Ansträngningarna har alltså gett positiva resultat, men ännu krävs betydande insatser innan detta arbete kan anses vara avslutat. Så meddelar då poststyrelsen 1974 att man ämnar lägga ner stansfilialen i Kisa, där från början ca 80 personer arbetade. Den utomordentligt stora betydelse dessa arbetstillfällen har för Kinda markeras av att de motsvarar 800 arbetstillfällen i Linköping och 7000 arbetstillfällen i Stockholm. Det säger sig självt att detta är ett mycket svårt avbräck i det arbete länsstyrelsen har lagt ner och lägger ner för att genomföra intentionerna i Länsplanering 74 för Kinda kommun. I Länsplanering 74 bestämde man sig också för att en kraftig förstärkning av näringslivet i Ödeshögs kommun behövdes. Stora ansträngningar har också gjorts för att förverkliga detta, och man har lyckats vända den negativa befolkningsutvecklingen och fått lokaliseringslån till industri. Under 1976 meddelas så att förhandlingar pågår om försäljning av förenade fabriksverkens tvätterier till landstinget, varvid risk finns att verksamheten i Ödeshög skulle upphöra. Då skulle 5 96 av antalet arbetstillfällen försvinna på en gång, och länsstyrelsen påpekar helt följdriktigt i en skrivelse till industridepartementet att ”ur regionalpolitisk synvinkel kan inga neddragningar accepteras”. Östergötlands skärgård är klassad som ett primärt rekreationsområde. Ett stort arbete läggs också ner från länsstyrelsens sida för att i samarbete med lantbruksnämnden och företagarföreningen bevara och återupprätta en levande skärgård. Riksdagen har fattat beslut om att stöd i skilda former skall utgå till skärgårdsanknutna verksamheter. Det gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, industri, hantverk, detaljhandel, kommunikationer m.m. Stödet har hittills varit en stor framgång i Östergötland. Mottagandet har varit positivt. Förväntningar har väckts och initiativ har tagits bland den bofasta skärgårdsbefolkningen. Berörda kommuner är aktivt engagerade i en bred skärgårdsplanering. Industrin har visat intresse för etablering. Vägnätet i skärgårdsområdet rustas upp. I detta läge meddelar tullverket att det har för avsikt att lägga ner sambands centralen i Gryt och kustposteringen i Arkösund. Återigen får länsstyrelsen rycka ut och i en skrivelse till handelsoch finansdepartementen påpeka, att åtgärden helt strider mot den av riksdagen beslutade skärgårdspolitiken och klara ställningstaganden i länsplaneringen. Förutsättningen för att den i demokratisk ordning antagna länsplaneringen skall fungera är naturligtvis också att kommunikationer och vägplanering fungerar som man har tänkt sig. Länsstyrelserna utarbetade under 1973-1974 enligt direktiv från kommunikationsdepartementet regionala trafikplaner. Planen för Östergötland antogs av länsstyrelsen i plenum i samband med Länsplanering 74. I november 1976 meddelar SJ att verket har för avsikt att ställa in sammanlagt 47 dubbelturer med buss, turer som på olika sätt påverkar orter inom hela länet. Länsstyrelsen skriver till kommunikationsdepartementet och påtalar att det här går bara inte ihop med regionplaneringen för övrigt. Vägbyggandets roll i det allmänna regionalpolitiska sammanhanget kan inte nog understrykas. Det bör därför vara naturligt att vägfrågor tidigt kommer med i de regionalpolitiska övervägandena. Inom vägsektorn finns ett välutvecklat fastlagt planeringssystem med en klar rollfördelning. Systemet ger länsstyrelsen möjlighet att påverka planerna genom prioritering av vägprojekt. Som länsstyrelseledamot har jag dock den uppfattningen att det föreligger vissa svårigheter att få gehör för regionalpolitiska argument inom nuvarande system. Detta förhållande påpekas också av kommittén för den långsiktiga vägplaneringen i dess betänkande Vägplanering. Om kommitténs förslag med regionalt och lokalt förankrade perspektivplaner genomförs, kanske förutsättningarna blir bättre för att samordna vägplaneringen på regional nivå med all annan regional samhällsplanering. Jag har medvetet vid varje tillfälle betonat ordet meddelar för det är precis vad som händer. De statliga verken meddelar länsstyrelserna vilka åtgärder man har tänkt sig att genomföra och sedan får länsstyrelserna, om åtgärderna inte passar in i den regionala planeringen och det gör de oftast inte, göra en brandkårsutryckning för att rädda vad som räddas kan. Ibland brinner det ner, ibland inte. Jag tycker att ordet meddelar står i bjärt kontrast till orden samverkan och samordning som används i utskottsutlåtandet jag citerade i början och till ordet samrådsorgan som industriministern använder, och jag anser att det är just samråd, samverkan och samordning vi behöver. Ja, herr talman, industriministern säger i sitt svar att tyngdpunkten i samordningen inom samhällsplaneringen måste ligga på länsnivån. Det instämmer jag i. En decentralisering av samråden till länsnivå mera än hittills tror jag skulle lösa många problem, som kan vara svåra att lösa med centrala direktiv. Sedan säger industriministern att väsentliga delar av den samordning jag efterlyser måste ankomma på regeringen. Det instämmer jag också i. Jag är tacksam för de initiativ industriministern har tagit och ämnar ta för att få någon bukt med det problemkomplex vi här egentligen bara har snuddat vid, och jag önskar honom lycka till i arbetet.

Herr talman!

Däremot omfattas inte — och det kan vara värt att notera — de affärsdrivande verken av den överklagningsrätt som länsstyrelsen har ifall övriga myndigheter fattar beslut som strider mot de regionalpolitiska målen för länet. Detta framgår av länsstyrelseinstruktionens 38 3. De affärsdrivande verken omfattas emellertid av skyldighet att följa ortsplan och befolkningsramar i sin planering och att årligen till länsstyrelserna redovisa de delar av verkens planering som är av betydelse för utvecklingen i länet. Man skall också hos länsstyrelsen inhämta de gemensamma planeringsförutsättningar som skall gälla för samhällsplaneringen i resp. län. Skillnaden ligger alltså i med vilka medel länsstyrelse kan påkalla regeringens uppmärksamhet om affärsdrivande verk resp. annan myndighet beslutar mot de regionalpolitiska målen för länet. Att länsstyrelsen inte har överklagningsrätt gentemot de affärsdrivande verken beror främst på att verken har större frihet att agera inom de ramar som statsmakterna, enkannerligen riksdagen, dragit upp. Regeringen har därmed också mindre möjlighet att undanröja enskilt beslut i dessa fall. Även om länsstyrelserna inte har överklagningsrätt över beslut som fattas av affärsdrivande verk innebär förordningen om länsplaneringen att dessa verk liksom andra skall informera länsstyrelse om de delar av verkens planering som har betydelse för den regionala utvecklingen. Det är anledning att påpeka detta mot bakgrund av den fråga som fru Wohlin-Andersson har ställt. Det bör alltså inte finnas risk för att länsstyrelsen inte blir informerad när det sker förändringar. Detta har varit ett problem tidigare. Självfallet ankommer det på länsstyrelserna att hos myndighet eller regeringen aktualisera åtgärder som behövs för att lösa problem som uppstår om beslut fattas av affärsdrivande verk och beslutet skulle stå i strid med de regionalpolitiska målen för länen.

Herr talman! Jag har ingen anledning att efter vad industriministern nu anfört ta tillbaka den tacksamhet jag har givit uttryck för att jag känner. Jag är tvärtom mycket glad för att han är intresserad av de här frågorna, och jag är naturligtvis fortfarande tacksam för de initiativ Nr 114 han i sitt interpellationssvar till mig påpekat att han vill ta. Fredagen den

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att garantera att i Sverige bosatta invandrare från länder med viseringstvång till Sverige ges tillåtelse att ta emot besök av släktingar och vänner. Visering för inresa i Sverige meddelas av statens invandrarverk eller — enligt generella bemyndiganden — av våra beskickningar och konsulat. Enligt dessa bemyndiganden kan utlandsmyndighet meddela visering utan att underställa ansökningen invandrarverkets prövning, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Utlandsmyndigheten får däremot inte avslå en viseringsansökan. Om utlandsmyndigheten inte har generellt bemyndigande eller av andra skäl inte anser sig kunna meddela visering, skall ansökningen underställas invandrarverket för beslut. Verkets beslut i viseringsärende kan inte överklagas. Invandrarverket handlägger 15 000-20 000 viseringsärenden per år. I ca 90 96 av fallen lämnas visering för inresa. Flertalet beviljade viseringar avser kortare vistelser, bl.a. för besök hos släktingar och vänner. Invandrarverkets praxis är sålunda inte alls att avslå alla sådana viseringsansökningar, vilket herr Måbrink har påstått. Principen är i stället att släktingar och vänner till invandrare här får visering för besök i Sverige, om inte starka skäl talar däremot. Mot den bakgrunden anser jag det inte nödvändigt med några särskilda åtgärder för att ändra nuvarande ordning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt mig först säga att det nu inte gäller att ifrågasätta den reglerade invandringen. Om den är vi överens i princip. Skillnaden i uppfattning gäller hur stora kvoterna skall vara. Frågan är föranledd av den praxis som i vårt land tydligen tillämpas mot vissa invandrare, som vill ta emot besök av släktingar och vänner som är medborgare i länder beträffande vilka det krävs visering för inresa i Sverige. Jag skall ta ett exempel. Det gäller två nära anhöriga från Chile, som tvingats fly undan terrorregimen i detta land. Den ene bosatte sig i Västtyskland och erhöll uppehållstillstånd där, och den andre fick en liknande fristad i Sverige. Om nu den chilenare som bosatt sig i Västtyskland vill besöka sin nära anhörige i Sverige, uppstår det faktiskt svårigheter. Invandrarverket kan avslå en visumansökan utan motivering och utan att vederbörande kan överklaga beslutet. Det finns exempel på att sådant skett. Och det finns också exempel på att ungerska flyktingar i detta land utan motivering har fått visumansökningar från sina anhöriga i Ungern avslagna av invandrarverket. Som bekant har det också uppstått svårigheter för turkar.

Det är den starka misstanken från invandrarverket som ligger bakom avslaget i dessa fall. Jag tycker att en sådan misstänksamhet hos invandrarverket är helt obefogad och inte bör få förekomma. Det är viktigare att man i detta sammanhang ser till de mänskliga frioch rättigheterna. För de fall där en person som erhållit ett korttidsvisum överskrider anslagen tid för vistelsen här finns det bestämmelser om vilka åtgärder som skall vidtas mot vederbörande. Jag har ingen anledning att ifrågasätta biståndsministerns uppgifter om att ungefär 90 926 av dem som söker visum får det, men det rör sig ändå om 20 000 sådana ansökningar per år, vilket betyder att ca 2 000 personer per år skulle drabbas av invandrarverkets negativa besked när de söker visum.

Herr talman! Det är inte så att invandrarverket bygger sina avslag på någon allmän och ogrundad misstänksamhet mot de personer som ansökt om visering, innebärande att man tror att de faktiskt har andra avsikter med att kommartill Sverige än de uppgivna, utan det sker en prövning enligt en fastställd praxis. I och med att man ansöker om visering för att få komma till Sverige för tillfälligt besök hos släktingar och vänner skall man uppge en referens i Sverige, nämligen den eller de som man skall besöka. Referensen kontaktas då av invandrarverket, och det är framför allt på de uppgifter som därvid lämnas som invandrarverket sedan bygger sina beslut. Om det vid dessa samtal framgår att vederbörande inte alls hade för avsikt att komma hit bara för en kort tid utan för att bosätta sig här, måste den som ansöker om visum meddelas att vederbörande i så fall enligt den reglerade invandringens principer måste söka arbetstillstånd. Det hör också till bilden att man kan få bosätta sig i Sverige, även om man inte har ett sådant arbetstillstånd, dvs. vid sidan av huvudprincipen. Men det förutsätts då att man har en mycket nära anknytning till Sverige. Principen är alltså klar: Man får besöka släktingar och vänner för kortare vistelser här. Denna praxis fungerar väl, men enskilda fall kan jag inte gå in på. Någon anledning att ändra praxis finns inte, som jag redan har framhållit.
Herr talman! Med anledning av det sista som herr Ullsten anförde; nämligen att det i samband med ansökan om visum lämnas sådana uppgifter att det kan tänkas att vederbörande stannar här, vill jag säga att jag tycker att det är självklart att man då skall vägra visum. Men jag har ändå konkreta exempel, herr Ullsten, på att det finns invandrare från Latinamerika, från Ungern och från Turkiet, som har velat få hit sina anhöriga för en kort tid men som, trots att några andra uppgifter inte har lämnats till invandrarverket, ändå har fått avslag på sin ansökan. Vid underhandskontakter med invandrarverket har man mer eller mindre bekräftat att man misstänker vederbörande för att vilja stanna här. Det är ändå fakta, herr Ullsten, och det är med anledning av dem som jag har reagerat och tagit upp denna fråga. I annat fall skulle jag inte ha gjort det. Det finns ett flertal fall där man gått till väga just på det sätt som jag nu har nämnt.
Herr talman! Vi varken kan eller får diskutera enskilda fall här i kammaren. Jag har redogjort för de regler som gäller och även för den tilllämpning av reglerna som förekommer. Av både reglerna och tillämpningsresonemanget framgår ju att invandrarverket inte, på de allmänna grunder som herr Måbrink nu hävdar, kan avslå en sådan här ansökan. Vi har ju på detta liksom på andra områden inom invandringsoch flyktingpolitiken ganska generösa bestämmelser i Sverige, och dem tycker jag att vi skall behålla i så stor utsträckning som det över huvud taget är möjligt. Men då måste vi också se till att vi sätter stopp för allt slags illegal invandring. Därför kan det hända att någon som hade tänkt sig att komma hit inte får göra det, i varje fall inte utan att vederbörande måste ansöka om uppehållsoch arbetstillstånd på vanligt sätt. Sådana fall lär vi komma att höra talas om även i fortsättningen, men jag tror inte att de fallen kommer att rubba bilden av en generös invandringspolitik i Sverige.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat utrikesministern om den svenska regeringen med anledning av det prekära försörjningsläget i Vietnam är beredd att ge katastrofbistånd. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Svaret på frågan är ja. Regeringen har genom beslut den 30 mars 1977 ställt sammanlagt 25 milj.kr. till Vietnams förfogande för inköp av livsmedel. Av dessa pengar kommer 20 milj.kr. att tas från medel som redan reserverats för Vietnam, och 5 milj.kr. tas ur den särskilda budgetposten Katastrofer m.m.

Herr talman! Jag tackar för det positiva svaret. Det finns ingen anledning att orda mer om detta ämne här. Förhållandena i Vietnam är mycket väl bekanta. Jag vill bara konstatera att även den borgerliga regeringen är medveten om svårigheterna i Vietnam, och jag vill inkassera det. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig om jag anser att det ingår i Sveriges Radios befogenheter i enlighet med gällande avtal att göra politiska överväganden i samband med handläggning av frågor beträffande visning, export m.m. av svenskproducerade radiooch TV-program. Avtalet mellan svenska staten och Sveriges Radio aktiebolag gäller hur Sveriges Radio skall utöva sin ensamrätt till rundradiosändning från sändare i Sverige. Visning av Sveriges Radios egna programproduktioner i andra former än genom rundradiosändning samt företagets programutbyte med utländska rundradioföretag regleras inte av avtalet. Jag bortser då ifrån den avtalsenliga skyldighet som Sveriges Radio har att tillhandahålla radionämnden det material som nämnden behöver för sin granskningsverksamhet, bl.a. kopior av program. Det finns enligt förordningen om tillämpningen av radioansvarighetslagen en begränsad rätt för enskild att ta del av program på annat sätt än genom rundradiosändning. Sveriges Radio åläggs i den förordningen att låta enskild, som anser att yttrandefrihetsbrott begåtts mot honom, ta del av det program i vilket brottet uppges ha förekommit. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att vederbörande inte berörs på sådant sätt att han kan vara målsägande vid yttrandefrihetsbrott. Med det undantag som jag nu nämnt föreligger inte heller någon författningsenlig skyldighet för Sveriges Radio att visa program för enskild. Enligt vad jag har inhämtat tillämpar Sveriges Radio i regel stor restriktivitet när det gäller att tillgodose önskemål om privat visning av företagets egna programproduktioner i andra fall än som regleras av den nyss nämnda förordningen. Det som har medfört denna tillämpning är bl.a. de avtal som Sveriges Radio har träffat med resp. programs upphovsman, och att programmet primärt har varit avsett för rundradiosändning och således har balanserats av andra programinslag. När det gäller export av program föreligger olika samarbetsavtal med utländska radioföretag. Dessa träffas av Sveriges Radio utan medverkan från statsmakterna. Utgångspunkten för herr Gahrtons fråga är Sveriges Radios bedömning beträffande visning och export av ett särskilt TV-program. Med hänsyn 131 till den ställning som Sveriges Radio har getts genom avtalet med staten är jag förhindrad att kommentera sådana frågor. Jag vill rent allmänt erinra om att frågan om visning av Sveriges Radios program i andra sammanhang än genom rundradiosändning kommer att belysas av videogramutredningen. Även vid beredningen av radioutredningens förslag finns det anledning att ta upp dessa problem.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande: Sommaren 1976 inträffade uppmärksammade sammanstötningar mellan polis och protesterande folkmassor i vårt södra grannland Polen, bl.a. med anledning av aviserade prishöjningar på livsmedel. Fortfarande präglas Polens inre liv i stor utsträckning av efterdyningarna till den konfliktexplosionen. Det är ganska naturligt att svenska massmedia lagt ned stort arbete på att följa händelserna i Polen och försöka ge en så allsidig bild som möjligt. I enlighet med Helsingforsöverenskommelsen borde de kunna arbeta fritt i Polen — det heter ju i fördragstexten bl.a. att ”den legitima utövningen av deras yrkesverksamhet icke kommer att medföra att journalister riskerar utvisning eller att straffas på annat sätt”. Icke desto mindre ledde den svenska massmediebevakningen i Polen till ett par utvisningar av journalister. Bl. a. drabbades Sveriges Radios korrespondent. Man skulle mot den bakgrunden ha kunnat vänta sig ett kraftfullt agerande från Sveriges Radios sida till skydd för informationsfriheten, för sin medarbetares yrkesheder och för innehållet i Helsingforsavtalet. Men i stället skedde följande: Svensk TV visade den 14 december ett uppmärksammat program om oroligheterna i Polen. Några veckor senare begärde en polsk säkerhetsagent att få se programmet i en specialvisning. Trots tidigare restriktiv praxis i liknande fall gick Sveriges Radio med på hans begäran — och den polska säkerhetstjänsten kunde på så sätt få korn på flera deltagare i ett hemligt oppositionsmöte. I det läget skulle man kunna tro att TV-programmet var fritt för vidare spridning. Någon hänsyn till de medverkandes skydd behövde ju inte längre tas. Men när en politisk klubb begärde att få visa programmet vid en konferens möttes de av kalla handen. Och när ett västtyskt TV bolag ville köpa programmet för sändning fick det till svar ett telegram daterat den 25 februari i år, där det, översatt till svenska, bl.a. hette: "Vår företagsledning har just bestämt att materialet inte kan utsändas i utlandet, orsakerna är politiska.” Avsändare: Sveriges Radios exportavdelning. Jag är väl medveten om att utbildningsministern inte kan kommentera det enskilda fallet. Men jag har ställt en allmängiltig fråga: Anser utbildningsministern att det ingår i Sveriges Radios befogenheter i enlighet med gällande avtal att göra politiska överväganden i samband med handläggning av frågor beträffande visning, export m.m. av svenskproducerade radiooch TV-program. På den allmängiltiga frågan hoppas jag att utbildningsministern kan ge ett mera klargörande allmängiltigt svar.

Herr talman! I mitt första inlägg uppehöll jag mig vid den mera formella sidan av denna fråga. Låt mig till det tillägga följande. I avtalet stadgas att Sveriges Radio skall hävda de grundläggande demokratiska värdena. Jag anser att företagets självständiga och publicistiskt oberoende ställning är en förutsättning för en sådan vakthållning. Det är viktigt att Sveriges Radio kan upprätthålla en inträngande utlandsrapportering från olika delar av världen och bl.a. skildra de demokratiska krafternas villkor. Det måste göras klart för diktaturregimer i både öst och väst att nyhetsoch reportageverksamheten i Sverige handhas av från statsmakterna fristående organ och att det inte går att kompromissa om rapporteringens villkor. Det är ingen lätt uppgift för svenska massmedier att göra inträngande reportage från diktaturländer. Stora krav ställs på journalisterna, som ofta arbetar under direkt hot att utvisas. Därför måste hemmaredaktionerna stödja dem på alla sätt. Det rör sig här om mycket känsliga frågor, och det vore förmätet av mig att kommentera vad t.ex. Sveriges Radio centralt gör för olika medarbetare som arbetar i länder med slutna informationssystem. Det är ytterst angeläget att utlandsrapporteringens villkor diskuteras och att de olikartade arbetsvillkoren i demokratier och diktaturer för våra journalister klargörs. Det goda har den händelse som herr Gahrton refererar till haft med sig, att frågan hur svenska massmedier bedriver reportageverksamhet från olika diktaturländer ventilerats i såväl pressen som TV och radio. Jag hoppas att den diskussionen fortsätter. Sammanfattningsvis vill jag alltså understryka det demokratiska ansvar som Sveriges Radio har. Denna princip måste vara vägledande för ett företag som står i allmänhetens tjänst.

Herr talman! Jag tackar för den gjorda kompletteringen av svaret och noterar framför allt det klara uttalandet, att svenska massmedia icke skall kompromissa med diktaturregimer i bevakningen av deras inre samhällsförhållanden. Om det skulle bli regel att svenska massmedia kröker rygg för diktaturregimer och försöker anpassa sig till deras tolkning av massmedias verksamheter och arbetsförhållanden skulle vi nämligen snart kunna lägga ned vår utlandsrapportering och låta de utländska ambassaderna här i landet fungera som förhandsgranskare och censurinstanser för sådant som vi skulle vilja skriva om deras hemländer. Då skulle pressfriheten i det avseendet fullständigt upphöra. Herr talman! Vad man frågar sig i det här sammanhanget är naturligtvis vad Sveriges Radio över huvud taget kan ha byggt sitt agerande på. Som utbildningsministern också sade finns det inte några exakta uttalanden vare sig i radiolagen, i radioansvarighetslagen eller i avtalet mellan Sveriges Radio och staten, och därför är utbildningsministerns deklaration vid detta tillfälle välkommen. Det enda som man möjligen skulle kunna tänka sig att Sveriges Radio hade gått efter är den tillämpningsföreskrift i radioansvarighetslagen som stadgar att enskild som anser att yttrandefrihetsbrott har begåtts mot honom har rätt att få program visade eller uppspelade för sig. Men frågan blir då om verkligen säkerhetsagenten Sergiusc Mikulisc kan anses som en sådan i den svenska lagens mening enskild som utsatts för yttråndefrihetsbrott bara för att svensk TV sänt ett program om Polen som inte skulle kunna förekomma i polsk TV. Självfallet är det inte på det sättet. Självfallet måste yttrandefrihetsprinciperna gälla generellt. Utländska säkerhetsagenter kan inte komma i åtnjutande av några speciella privilegier därför att de möjligen tar anstöt av den svenska pressfrihetens representanter.
Herr talman! I mitt första svar till herr Gahrton förklarade jag att jag är förhindrad att gå in på det här konkreta fallet. Sveriges Radio får svara för vad som har skett och reda ut eventuella misstag och missuppfattningar. Såvitt jag förstår bygger påståendet att det aktuella programmet skulle vara belagt med exportförbud på ett missförstånd. Enligt Sveriges Radio skall sålunda intresserade radioföretag sedermera ha fått klart besked på denna punkt. Som jag sade kommer frågan om visning av tidigare etersända TV program att prövas av videogramutredningen och även i samband med att vi bereder radioutredningens förslag. Hur Sveriges Radio reglerar det internationella programutbytet och relationerna med utländska radiooch TV-bolag varken kan eller bör vi lägga oss i. Men naturligtvis måste vi utgå från att Sveriges Radio i dessa frågor hävdar samma grundsyn som skall prägla hela programverksamheten.
Herr talman! Jag förstår att utbildningsministern av hänsyn till Sveriges Radio betecknar det som ett missförstånd att exportförbud skulle råda. Jag hoppas att den signalen tolkas på rätt sätt, så att detta värdefulla program kan visas också i andra länder än Sverige. Men faktum är att ett telegram avsändes den 25 februari 1977, undertecknat Sveriges Radios TV-exportavdelning, där man klart sade att man av politiska skäl icke kunde exportera detta program och att det var Betriebsleitung — företagsledningen — som hade fattat detta beslut. Jag godtar emellertid gärna att Sveriges Radio har tänkt om, och jag tolkar utbildningsministerns uttalande på det sättet.
Herr talman! Såvitt jag förstår är det inte det sista telegrammet i denna fråga som har gått till vederbörande företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret — ett svar som i stort sett berör kända föreskrifter för att få tillstånd till bilburen högtalarreklam. Eftersom jag inte är nöjd med svaret vill jag kommentera det och ställa några frågor. Vad är det som hänt de senaste åren eftersom man blivit så restriktiv? Det har inte varit svårt tidigare att få tillstånd. Jag har ofta vid tältmöten och liknande med högtalarbilens hjälp annonserat och inbjudit till mötena. Har det hänt något på lagstiftningens område? Jag kan inte erinra mig det. Har ansökningarna blivit så många att man måste säga stopp eller har de som fått tillstånden missbrukat dem? Har man gjort undersökningar som visar att trafiksäkerhetsriskerna är stora? Det måste vara något särskilt, eftersom man nu vinkar med kalla handen. Jag skall inte ta upp det enskilda fall som motiverade min interpellation.

I svaret står det att polismyndigheterna ger tillstånd som kan överklagas hos länsstyrelsen och i sista hand hos regeringen. Men om man läser föreskrifterna finner man att det står att tillstånd skall ges i gott samförstånd med berörda myndigheter — i det här fallet fastighetsoch parknämnderna i kommunerna. Det skulle vara intressant att veta om regeringen har undersökt om arbetet skett i gott samförstånd med berörda myndigheter. I motiveringen för avslaget åberopar polischefen miljöoch trafiksäkerhetsrisker. Är riskerna i trafiken så stora borde man väl införa totalförbud. Om faran för trafikolyckor är så stor måste förstamajfirandet och framför allt valrörelsen medföra ett ökat antal trafikolyckor. Jag tar gärna kritik för mitt påstående när jag säger att den här frågan i viss mån hör samman med våra frioch rättigheter. Vi slår vakt om demonstrationsrätten, möjligheter för grupper att framföra sitt budskap. Det är väldigt många som inte har möjlighet att komma hit till Sveriges riksdag, men de kan samlas i hundratal och vandra genom Stockholms mest trafikerade gator till Sergels torg och med hjälp av högtalare föra fram det budskap de har. Och vi anser att detta är en demokratisk rättighet. Jag tycker att det finns vissa likheter mellan detta och att för olika organisationer med högtalarbil kunna föra ut ett budskap, göra reklam. Inte minst för ideella organisationer med mycket små, frivilligt insamlade medel — de har inte alls samma ekonomiska resurser som de politiska partierna — betyder det oerhört mycket att få använda högtalarbil. Jag anser att de ideella organisationerna är så värdefulla för vårt samhälle att vi inte skall försvåra deras arbete. initiativ för att skapa likvärdiga föreskrifter för landet och därmed ge organisationer möjlighet att använda också det här udda mediet i sin verksamhet. Vi kan ju annars aktualisera frågan motionsvägen; den är faktiskt viktigare än man kanske gör den till.

Herr talman! Jag träffade i dag på flygplanet en person som är verksam inom en våra större kommuner, och jag berättade helt kort om det här ärendet för honom. Han sade då att man i hans kommun har den principen att sådana här frågor skall avgöras i bästa samförstånd med berörda myndigheter, dvs. med fastighetsnämnden och parknämnden, och att man därvid tar stor hänsyn till de ideella organisationerna. Och det är ju en princip det här är fråga om, nämligen om man skall lämna tillstånd till en del organisationer och stoppa andra. Från en annan person har jag f.ö. fått veta att en ideell organisation fått avslag också när det var fråga om glesbygd, där trafiken är mycket ringa. Frågan om tillståndsgivning hänger således inte bara ihop med om kommunerna har starkt trafikerade gator utan det handlar om en praxis som en del polismyndigheter håller på att utforma. Gatorna är lika starkt trafikerade den 1 maj och under en valrörelse som de är den 1 april, som det gäller i detta fall, och då är frågan: Skall ideella organisationer ha rätt att använda sig av bilburen högtalarreklam, som är ett utomordentligt fint hjälpmedel inte minst för dessa? Den frågan kan vi nog inte avföra.

Herr talman! Herr Gillström har frågat mig vilket samråd på central nivå som har skett inför den konferensserie som statens ungdomsråd genomför inför SIA-reformen och vad orsaken är till att inbjudan till konferenserna har begränsats till två av de berörda kommunala nämnderna. Jag vill först påminna om att propositionen om skolans inre arbete betonade kommunernas ansvar för samordningen av olika resurser och insatser för att skapa en bättre barnoch ungdomsmiljö i kommunerna. Det ankommer t.ex. på kommunerna att besluta om vilket kommunalt organ som skall handlägga frågor som berör statsbidraget till den allmänna fritidsverksamheten och på vilket sätt som samarbetet mellan föreningslivet, skolstyrelsen, fritids-, kultursamt sociala centralnämnden skall organiseras. Härav följer att kommunerna också har ett betydande informationsansvar. Självfallet har också statens ungdomsråd med sin centrala ställning och sina nära kontakter med ungdomsorganisationerna betydelsefulla uppgifter för att stimulera och utveckla samverkan mellan skolan och föreningslivet. Den konferensserie som statens ungdomsråd genomför sker helt på rådets eget initiativ efter beslut i rådet, i vilket sitter representanter för bl.a. skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet. Utöver det samråd som sker till följd av att olika organ är företrädda i rådets styrelse har särskilda överläggningar ägt rum med skolöverstyrelsen vad gäller konferensernas uppläggning och genomförande. De frågor som skall diskuteras på konferenserna berör i första hand skolstyrelsernas och fritidsnämndernas arbete. Rådet har valt att begränsa den kommunala medverkan till representanter för dessa båda nämnder. En begränsning har dessutom enligt vad jag har inhämtat varit nödvändig med hänsyn till de resurser som rådet förfogar över för informationsoch konferensverksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan har föranletts av påpekanden från min egen kommun att den konferens som hölls där inte fick ha någon deltagare från två av de kommunala nämnder som enligt SIA-beslutet bör vara med i skolans aktiviteter. Det gäller centrala kulturnämnden och sociala centralnämnden. Statens ungdomsråd hade endast inbjudit skolstyrelseoch fritidsnämndsrepresentanter, och det kanske kan bero på praktiska omständigheter — en konferens bör t.ex. inte ha för stort deltagarantal för att vara arbetsför. Det är en lång räcka av konferenser ute i landet som på det här viset bara får två av de inblandade kommunala nämnderna med. Det är inte särskilt bra, eftersom ju inte minst SIA-utredningen, där statsrådet Mogård var en av de sakkunniga, starkt betonat nödvändigheten av ett gott samarbete mellan skolstyrelse, fritidsnämnd, kulturnämnd och sociala centralnämnden. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att just Gävle kommun reagerat på inbjudningarna. Där finns ju ett speciellt projekt, BUV-projektet — barnoch ungdomsverksamhetsprojektet — som sedan fyra år arbetar med en modell för samarbete som Kommunförbundet varit med om att ta fram. Arbetet beskrivs f.ö. utförligt i SIA-betänkandet på s. 808-810. Då bör man också veta att den modellen bygger på ett mer än tioårigt väl fungerande samarbete mellan skola-barnavårdsnämnd-polis, senare utvecklat till de fyra nämnderna och alla myndigheter och föreningar som över huvud taget bedriver barnoch ungdomsverksamhet i kommunen. Vad det centrala samrådet beträffar så är det beklagligt om bristerna skall uppstå där, efter alla de försök som genom åren gjorts för att få de kommunala nämnderna att samarbeta. Man behöver bara påminna om de tre digra cirkulär som regeringen åstadkom 1959 för att få till stånd detta samarbete. Senare har det upprepats någon gång, och det längsta man kom var kanske när socialstyrelsen och SÖ för några år sedan gjorde gemensamma anvisningar. När nu SIA-arbetet skall sättas i gång är resultatet helt beroende på om alla inom kommunerna verkande krafter för barnoch ungdomsverksamheten kan utveckla ett gott samarbete. De förtroendevalda i de kommunala nämnderna, förvaltningarnas personal och föreningslivet har alla ett stort ansvar för att det skapas en bra skola. Därför är det nödvändigt att alla parter också deltar i de förberedande överläggningarna, och det hoppas jag skolans ansvariga statsråd är beredd att medverka till. Det centrala samrådet måste fungera, eftersom det annars blir ett slag i luften att uppmana de kommunala nämnderna att fungera tillsammans.
Herr talman! Jag är angelägen om att understryka det som också herr Gillström talar om, nämligen vikten av samverkan mellan alla berörda kommunala nämnder inför SIA-reformen. Jag har inte uppfattat att det finns några påtagliga brister på det centrala området när det gäller denna samverkan och jag uppfattar inte heller att det finns någon brist när det gäller statens ungdomsråds konferenser. Jag anser mig ha förklarat varför de har utformats som de har.
Herr talman! Det är riktigt att ingen skugga skall falla på statens ungdomsråd när det gäller den här frågan. Jag har den inbjudan som har gått ut till konferenserna framför mig. Vad man skulle ha kunnat göra, i stället för att låta målgruppen bestå av en förtroendevald och en tjänsteman från ungdomsorganisationerna samt två representanter från var dera fritidsnämnden och skolstyrelsen i resp. kommun, hade varit att — Nr 116 pruta till en representant från varje nämnd och ta med kulturnämnden och sociala centralnämnden. Det är nämligen centralnämnden som enligt barnavårdslagen har ansvaret för kommunens förebyggande barnoch il ungdomsverksamhet, och kulturnämnden ger ju fritidsverksamheten Om behovet av god ökad bredd på ett område som alltför länge varit eftersatt. allmänbildning i Eftersom de här konferenserna förmodligen skall följas av fler hoppas — gymnasieskolan jag att man omprövar målgruppen och i stället tar med också representanter för de två resterande kommunala nämnderna. Jag tror också att samrådet då skulle bli bredare på konferenserna ute i kommunerna. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig i vilken utsträckning jag anser att utredningen om den gymnasiala utbildningen bör se som en målsättning att tillgodose behovet av allmänbildning som grund för en allsidig personlighetsutveckling hos eleverna. Låt mig först säga, att jag självfallet delar fröken Hörléns uppfattning att det är angeläget att skolan så långt som möjligt bibringar eleverna både kunskaper om och intresse för sådana allmänmänskliga frågeställningar som nämns i interpellationen. Det råder bred enighet om att skolan måste ge eleverna möjlighet till en allsidig personlighetsutveckling och att inslag av litteraturhistoria, psykologi, religionskunskap etc. har en viktig funktion att fylla. Gymnasieutredningen har enligt sina direktiv i uppdrag att pröva hur olika studievägar skall organiseras, bl.a. med avseende på fördelningen av studieförberedande och yrkesförberedande moment. I det sammanhanget måste också ställning tas till hur elevernas allsidiga personlighetsutveckling skall främjas. Jag utgår från att utredningen kommer att ägna denna fråga stor uppmärksamhet redan i den första etappen av sitt arbete.

Herr talman! Fröken Hörléns tolkning av mitt svar är helt riktig. Jag vill möjligen göra ett litet tillägg. Utredningen bör sträva efter att så långt som möjligt i hela gymnasieskolan tillgodose behovet av allmänbildning som grund för en fortsatt allsidig personlighetsutveckling. Det är nämligen enligt min mening i första hand grundskolan, medborgarskolan, som bör lägga en sådan grund av allmänbildning att eleverna därefter själva kan vidareutveckla den och därmed utvecklas som människor. Gymnasieskolan bör självfallet komplettera och ytterligare bredda vad grundskolan har givit. Men, som fröken Hörlén påpekade, ämnesträngseln är stor. Låt mig särskilt instämma med fröken Hörlén beträffande behovet av psykologisk kunskap, som jag tolkar såsom kunskapen om att vara människa bland människor.

Herr talman! När riksdagen nu har att ta ställning till de närmaste årens alkoholpolitik här i landet är det efter en utomordentligt lång tid av förberedelse. Den alkoholpolitiska utredningen tog väldigt lång tid på sig för själva utredandet, och det var ett mycket vidlyftigt material som ställdes till förfogande av utredningen. Remissförfarandet blev därefter mycket omfattande och tilltaget med god tidsmarginal. Vi var då framme vid mitten av 1975, men materialet ansågs ändå inte tillräckligt som underlag för en proposition. I början av 1976 tillsattes en arbetsgrupp inom socialdepartementet för att överarbeta det föreliggande materialet. Propositionen uppsköts ännu ett år. Det var därför kanske inte så konstigt att en viss oro började skönjas inom riksdagen över den långhalning som frågan var utsatt för. Åtgärder mot mellanölet krävdes och genomfördes också. Har vi mot denna bakgrund nu fått ett förslag till en ny alkoholpolitik med radikala ändringar? Knappast! Det mesta förblir vid det gamla. APU föreslog inga revolutionerande ändringar. Utredningen var ganska oenig, och remissinstanserna hade mycket olika uppfattningar i skilda frågor. Beredningsgruppen, och senare regeringen, försökte kompromissa sig fram till något slags medelprodukt, som sedan utskottet funnit det nödvändigt att ändra en del på. Min beskrivning av alkoholfrågans handläggning under de senaste tio åren kunde kompletteras med många andra beskrivningar av olika delfrågors behandling, men det skall inte göras här. Låt mig redan från början säga ifrån att vad jag nu sagt inte skall uppfattas som kritik av de organ som handlagt alkoholfrågorna. I stället skall det tas som ett bevis på hur svårt det är att föra en alkoholpolitik som gör någon nytta och som samtidigt accepteras av en bred majoritet av medborgare. Låt mig, herr talman, något ytterligare uppehålla mig vid det motsägelsefulla när det gäller våra alkoholfrågor och försöka utveckla detta. Sedan urminnes tider används alkohol i vårt land. Den totala konsumtionen var för exempelvis 100 år sedan mycket större än i dag, men vi skall samtidigt ha klart för oss att vi inte har någon sjunkande trend när det gäller alkoholkonsumtion utan i stället en starkt stigande trend. Från 1800-talets mitt fram till 1920 och 1930-talen sjönk totalkonsumtionen ganska stadigt, men därefter har den totala konsumtionen mer än fördubblats per svensk invånare över 15 år. Så här långt är statistiken tillförlitlig, men när vi kommer över till frågan om vem som har ökat sin konsumtion blir siffrorna strax osäkrare. Åtskilliga undersökningar har gjorts både av 1944 års utredning och av APU, som kommit fram till att missbrukarna har ökat sin konsumtion och att nya grupper har kommit till medan måttlighetsförbrukarna har fortsatt att visa måttlighet. Det finns också ett klart samband mellan den ökade konsumtionen och den helnyktra sektorns utveckling. Det var när nykterhetsrörelsen var som starkast och då kvinnorna i stor omfattning avstod från bruket som totalkonsumtionen och skadorna var som minst. I och för sig är detta en självklarhet, och teoretiskt skulle det vara möjligt att radikalt förbättra landets alkoholskadesituation genom kraftfulla ingrepp mot konsumtionen och därefter på sikt få bort missbruket. Låt mig upprepa vad jag anförde, nämligen att det teoretiskt skulle vara lätt att minska alkoholens skadeverkningar — men låt mig tillägga att det i praktiken är så mycket svårare. Inledningsvis nämnde jag att det finns tusenåriga alkoholtraditioner inte bara i vårt land utan också i de flesta andra länder som vi umgås med. Det skall helt enkelt vara alkohol i vissa sammanhang, och dessa sammanhang har på senare tid blivit allt vanligare och gått allt längre ned i årsklasserna. Det första en alkoholutredare möter är således ett västerländskt kulturmönster som man snart går bet på. Detta så mycket mera som 90 96 av dem som använt alkohol i modern tid hittills har klarat sig själva, sin familj och sin omgivning, skött sina förpliktelser mot samhället och inte orsakat några skador. Jag kan förstå att dessa människor tycker att samhällets restriktioner och hjälp skall sättas in på de andra, de 10 procenten, i stället och att den skötsamme skall få ha sitt fria konsumtionsval. Det är alltså för de 10 96 som råkar ut för någonting som samhället måste ha en alkoholpolitik. Men dessa 10 96 innebär i dag rätt stora absoluta tal. Alkoholfrågorna är vårt lands största olösta sociala problem. Det har många kunniga läkare, forskare och andra auktoriteter sagt, däribland de senaste socialministrarna. Alkoholskadorna kan också sägas vara vår tids största folksjukdom. Det torde vara ostridigt att vi i dag har omkring 200 000 människor som är så gravt alkoholskadade att de icke förmår utföra vanligt arbete och att antalet skadade växer. Det är också ostridigt att en mycket stor del av den psykiska vårdens resurser, på sina håll hälften, tas i anspråk av sådana som har besvär med alkohol och att även kroppssjukvårdens platser kraftigt belastas av patienter som på grund av alkoholförtäring hamnat där. Alkoholens roll i trafikskador är ju som alla vet mycket stor. De siffror som jag här nämnt visar med all önskvärd tydlighet att det aldrig går att enbart vårda bort alkoholskadorna. Tillförseln är i dagsläget så oerhört mycket större än alla tänkbara vårdresurser. Vården av alkoholens offer är givetvis en första rangens angelägenhet och den inställning som alltmera börjar vinna insteg, att alkoholfrågorna skall sättas in i sitt sociala sammanhang, är därför att hälsa med den största tillfredsställelse. Men jag upprepar vad jag förut anförde: utan förebyggande åtgärder i stor skala går det aldrig att vårda bort alkoholskadorna. I den socialdemokratiska partimotionen utgår man från en helhetssyn, dvs. att förebyggande och vårdande insatser göres samtidigt och utan alltför hårt åtskilda gränser. Detta är en viktig synpunkt när det gäller att hjälpa alkoholskadade till anpassning i det vanliga samhällslivet. Vi är beredda att satsa rätt kraftigt på en försöksverksamhet i socialstyrelsens regi utanför de vanliga institutionerna, men vi är också beredda att satsa avsevärda belopp för att tanken bakom fylleristraffets avskaffande skall bli verklighet och inte bara en pappersreform. Jag har tidigare anfört att alkoholen leder till allvarliga problem för ca 10 96 av konsumenterna. Då ca fyra femtedelar av landets vuxna befolkning är alkoholkonsumenter med varierande konsumtionsnivåer finns i dag således en stor majoritet av måttlighetsbrukare. I praktiken är det alltså dessa måttlighetsbrukare som bestämmer den allmänna inställningen till den alkoholpolitik som skall föras. Vi har här i riksdagen alltid försökt att utforma lagstiftningen så att den har ett stöd i den allmänna folkopinionen. Så sker givetvis också i fråga om alkohollagstiftningen. Jag är övertygad om att svenska folket med mycket stor majoritet är berett att underkasta sig inskränkningar i fråga om egna konsumtionsvanor och egen bekvämlighet och också är berett att betala de skattepålagor som finns i alkoholpolitiskt syfte om man samtidigt kan vinna att situationen förbättras för de alkoholskadade eller missbrukarna. Jag tror att man i lika hög grad är beredd till vissa uppoffringar om man kan förmå barn och människor i de tidigaste ungdomsåldrarna att skjuta upp alkoholdebuten några år eller rent av få dem att avstå för gott. Detta är inte enbart en fråga om vinster, vinster som vi alla kan vinna om alkoholskadorna minskas, vinster på grund av att sjukhussängarna därigenom står till förfogande för dem som är sjuka i traditionell mening, vinster genom att brottsligheten blir mindre, vinster genom att inte trevnaden spolieras av för stor alkoholförtäring. Utöver dessa vinster är det här också ytterst en fråga om medmänsklig solidaritet. För vad betyder egentligen inskränkningar i den starkes livsföring och litet extra besvär om de samtidigt kan betyda att några svagare människor får den hjälp som behövs för att undgå allt det elände som ofta drabbar den svage i ett starkt kommersialiserat samhälle. Med detta har jag inte bara velat säga att det är restriktioner och förbud som behövs, utan att den mänskliga gemenskapen är lika viktig. Alkoholpolitik är med andra ord ett stort tvärsnitt av all social politik. Skatteutskottet har vid sitt arbete med beredningen av förslagen till olika alkoholpolitiska åtgärder utgått från de värderingar jag här har försökt göra mig till tolk för. Vi känner givetvis alla en stor tillfredsställelse över att man kunnat enas om den sedan i fjol knäsatta målsättningen att det är av stort värde att alkoholfrågorna i fortsättningen fogas in i sitt sociala sammanhang och att ett klart mål uppställs för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket. Som jag tidigare nämnt är utskottet således överens om att alkoholpolitiken måste sättas in i sitt sociala sammanhang, och jag kommer längre fram att ta upp de konkreta åtgärder som måste till härför. När det gäller målsättningen att begränsa den alltför höga totalkonsumtionen menar utskottet att det fordras en samordning av flera olika insatser, och det är glädjande att så stor enighet har kunnat uppnås också på denna punkt. Bland de åtgärder man anger är behovet av kraftig in formation, utnyttjande av prisinstrumentet, olika lagstiftningsåtgärder beträffande hanteringen och hur konsumtionen kan styras i fråga om olika drycker. Man kan givetvis heller inte bortse ifrån att det även är fråga om totalkonsumtionen som sådan och att det här finns ett nära samband med enskilda människors sociala situation. Socialdemokraterna har i sin partimotion skissat ett treårigt program för att bättre än propositionens förslag kunna uppfylla målsättningen att ett klart mål skall uppställas för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen. Detta treåriga program kräver anslagshöjningar under perioden i storleksordningen 100 milj.kr. utöver vad regeringens förslag innebär om man baserar detta på vad som föreslagits för kommande budgetår. Partimotionen är uppbyggd på nio punkter enligt följande. 1. Alkoholoch narkotikafrågorna skall ges en mer framskjuten plats i skolans verksamhet. Skolöverstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett program härför. 2. Kraftfull satsning på information och debatt om alkoholproblemen i ungdomsorganisationer och folkrörelser. 4. De fackliga organisationerna får resurser för att ta upp alkoholfrågorna i arbetslivet.

Samtidigt är jag angelägen om att klargöra att det inte bara är den socialdemokratiska partimotionen som velat stoppa alkoholens spridning till tidigare alkoholfria miljöer. Av de nio punkter som jag nyss föredrog behandlas den första punkten av kulturutskottet, varför jag inte här kommer att beröra den. Punkt 9, som rör förbud mot alkoholreklam, har bifallits av utskottet med röstsiffrorna 12 — 3, och jag vill också på den punkten nämna att socialdemokraterna inte varit ensamma i sina krav. Kravet på reklamförbud är inte nytt. Motståndet mot dess genomförande har hittills segrat, även om skälen har varit krystade. Sedan nu tryckfrihetslagstiftningen ändrats har man i alla fall anledning vänta att regeringen kan effektuera den beställning som jag hoppas att riksdagen gör om några timmar. Någon annan utveckling på denna fråga anser jag knappast möjlig med hänsyn till skatteutskottets målsättning och de uttalanden som gjorts om vinstintressets bortkopplande från alkoholhanteringen. De övriga punkterna i den socialdemokratiska partimotionen anser sig den borgerliga utskottsmajoriteten inte kunna tillstyrka, och de socialdemokratiska ledamöterna har därför anfört reservation. Vi är, låt mig säga det, litet besvikna över att vi inte på de här punkterna har kunnat få de borgerligas stöd, då enligt vår mening framställningarna varit väl motiverade. Jag har tidigare berört de punkter, där de alkoholskadades problem och deras anknytning till samhället tagits upp. Jag vill tillägga att den förebyggande verksamheten med åtgärder i arbetslivet genom löntagarorganisationerna väl sammanfaller därmed. Två av punkterna berör miljöer som alternativ till dagens ungdomsmiljöer av kommersiell natur. Vi anser detta vara en mycket viktig del av våra förslag. Det går inte att bara säga nej till ungdomens alkoholkonsumtion; vi måste också bjuda de unga alternativ. Vi anser att det beträffande dessa frågor finns så färdiga planer, att en försöksverksamhet omedelbart borde kunna sättas i sjön. I fråga om information om alkoholproblemen och den föreslagna kraftigt utbyggda hälsoupplysningen om alkoholens verkningar föreligger i princip inga skillnader mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Skillnaden ligger i att reservanterna vill ha en kraftigare satsning. Det är också med tillfredsställelse man kan konstatera att inte heller i andra frågor som upptagits i partimotionen har utskottsmajoriteten några principiella invändningar, utan avslagsyrkandet beror på att man vill gå litet långsammare fram. Man vill avvakta erfarenheterna av de mindre anslagshöjningar som görs och resultatet av det arbete som nämnden för alkoholfrågor kommer fram till. Reservanterna däremot anser att tiden nu är mogen att göra något extra kraftfullt. Avsvär man sig möjligheten att göra något verkligt radikalt för att bringa ned konsumtionen och skadorna, måste ändå kraftfulla åtgärder till för att inte det skall bli verklighet, som statens medicinska forskningsråd förutser, nämligen att vi redan på 1980-talet kommer att ha ett fördubblat antal alkoholskadade. När jag säger att utskottet avsvär sig radikala åtgärder — och på den punkten är utskottet enigt — så menar jag att man inte vill gå längre i restriktioner på grund av riskerna för att människorna inte lojalt skall följa lagarna. Man vill av rättviseskäl och med tanke på risk för hembränning inte använda prisinstrumentet mera än till en prisanpassning till andra varor. Det är i ett sådant läge man måste göra ett försök med en annorlunda satsning. Det är inte självklart att den stora satsning som socialdemokraterna önskar genomföra kommer att leda till en säker framgång, men satsningen innebär i alla fall ett allvarligt försök, och därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1. I den reservationen anvisas även vägar till hur den stora satsningen skall finansieras. En prishöjning på alkoholvaror har ju också som vi vet en återhållande effekt på konsumtionen, varför vårt förslag alltså blir dubbelt verkande. Herr talman! Inledningsvis nämnde jag hur svårt det är att föra en effektiv alkoholpolitik i detta land och i en tidsålder som vår och hur svårt det är att föra en kamp mot skador, som orsakas av en dryck som används av huvudparten av medborgarna. Kanske bör man mot denna bakgrund uttala sin tillfredsställelse över det arbete som nedlagts och över att förslagen lagts fram i stor enighet. Utöver vad jag redan berört kan nämnas det arbete som nedlagts av nämnden för alkoholfrågor, med sin rätt radikala sammansättning, och de bestämmelser som införts när det gäller 20-årsgränsen, butiksetableringen, kontrollorganisationen vid servering och affärstiderna för ölförsäljning — för att ta några av de åtgärder som blivit föremål för ställningstagande. Vid utskottsbetänkandet finns också två reservationer med två reservanter vid varje som tar upp frågan om mellanölets bibehållande resp. införande av ett nytt öl med 3,2 96 alkoholhalt. Min avsikt är inte att ta upp någon stor debatt med företrädarna för reservationerna för att inte fixera dagens alkoholreform vid bara den detaljen, som jag tycker att massmedia gör. Visserligen är detta en nog så viktig detalj, men ändå inte huvudingrediensen i det stora programmet.

Nu tycks den inte behöva någon lång tid utan klarar sig med mycket kort tid för att ställa om till en helt ny sort, och det kan ju vara bra att veta för framtiden att det verkligen inte behövs någon övergångstid om man skall göra någonting. Beträffande reservation nr 3 om det nya ölet kanske man kan erinra om att alla erfarenheter av det ölet inte var så goda som motionärerna och reservanterna anför, men anspråken på goda erfarenheter är ju så olika. Det var ändå så med den här gamla förkrigspilsnern att 10 926 av det samlade missbruket officiellt redovisades komma just från detta 3,2 procentiga öl. I reservationen talas också om att ett nytt öl kan vara positivt för sysselsättningen. Jag har aldrig riktigt förstått — jag måste erkänna det än en gång — hur det kan gå åt så mycket mera folk för att tillverka en dryck som innehåller 3,2 96 alkohol jämfört med den som innehåller 2,8 96. För att återkomma till vad jag sade förut: Om 10 96 av missbruket skulle komma att härledas till ett nytt öl, så betyder det att vi kan undvika att få 20000 gravt alkoholskadade människor utan det ölet, och det tycker jag är en siffra som talar allvar. Ingen tror att mellanölets avskaffande utgör något universalmedel för att slippa alkoholmissbruk, men de flesta vet att det uppskjuter alkoholdebuten ett eller annat år, och därmed är den frågan också en väsentlig del av de små samverkande orsaker som kan förbättra tillvaron. Med anknytning till vad jag sagt förut skulle jag vilja säga att jag tror att svenska folket är berett att visa detta utslag av solidaritet mot den relativt svaga grupp medborgare som utgörs av barn och ungdomar i de lägre tonåren. Jag tänker inte tala om smak och sällskapsdrycker. Jag vet bara att vi måste hjälpa de yngsta, att vi måste bjuda dem alternativ som är bättre än flykt från verkligheten och pressen att vara som alla andra. Vårt ämne i dag gäller alkoholpolitiken, men jag är medveten om att det finns droger som är värre än alkohol. Jag är också medveten om att det finns samband mellan användning av narkotiska preparat och av alkohol och att kampen mot missbruket måste föras på alla fronter. Vad jag däremot aldrig kan acceptera är resonemanget att alkoholen skulle vara något slags ersättningsmedel för narkotika. Sanningen är ju den att den vanligaste utvecklingen går från alkoholsvagare drycker över till starkare, och i slutänden kanske det också blir narkotika. Den motsatta utvecklingen har jag aldrig hört talas om, dvs. att en narkoman först skulle övergå till sprit och sedan kanske fortsätta med mellanöl. Det kan inte råda något som helst tvivel om vilken av dryckerna som är inkörsporten. Herr talman! Låt mig göra en sammanfattning. Riksdagen står i begrepp att fatta beslut om den alkoholpolitik som skall föras de närmaste åren. Inga revolutionerande nyheter föreslås, men en målsättning fastställs. Den är inte alltför högtflygande, men därför kanske målet kan uppnås. Alkoholpolitik i dag kan inte genomföras med stora, radikala grepp. Det är de små olika detaljerna, var för sig ganska betydelselösa, som tillsammans skall kunna bli en verkningsfull enhet i den kamp som jag tror alla bekänner sig till, kampen mot missbruk och skador. Kanske är sammankopplingen med det sociala sambandet en nyhet. De förslag som nu läggs fram försöker ta hänsyn till enskilda människors sociala situation, till trycket av traditionens dryckesmönster, till undvikande av kommersialism i dryckeshanteringen och till utökad information och upplysning. Men för att lagar och uttalanden skall bli verklighet krävs av oss alla att vi rätt förstått det sociala sambandet, att vi kan samla oss till medmänskligt ansvar och att vi vill visa solidaritet med de svaga. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan i själva alkoholfrågan. Till reservation 5 återkommer andra talare.

Herr talman! Det är faktiskt nästan på dagen elva månader sedan vi senast diskuterade dessa problem — i samband med skatteutskottets betänkande 1975/76:64, föranlett av proposition 142. Denna proposition föreslog då anslag till upplysningsverksamhet, bidrag till Föreningen Fruktdrycker och investeringsanslag till en fond, från vilken lån till alkoholfria restauranger skulle beviljas. I samband med betänkandet behandlades då även tolv olika motioner. Att regeringsförslaget hade lagts berodde på att APU lagt fram ett betänkande, som dock bara var ett delbetänkande. Det slutliga betänkandet blev tyvärr än en gång skjutet på framtiden — trots många års överväganden. Därmed kunde riksdagen inte ta ställning till någon mera långsiktig alkoholpolitisk planering, utan fick nöja sig med att försöka ta ställning bara till en del av APU:s förslag. Följden blev att riksdagsbehandlingen i stort sett endast blev en ”mellanölsdebatt” — i varje fall påstår jag att den uppfattades så av allmänheten, detta trots att debatten varade i ca sju timmar, varvid även andra angelägna alkoholpolitiska aspekter berördes. Skulden härtill vill jag, som herr Wärnberg också gjorde, i viss mån lägga på våra massmedia, som tydligen endast hade intresse av om mellanölet skulle bortvoteras eller inte. Men jag tycker nog också att APU får ta på sig en del av skulden, när man lade fram ett förslag om införande av ett s.k. folköl på 3,0 96 alkoholhalt, trots att det redan fanns en pilsner med 2,8 96. Det förslaget var alldeles för ”genialt” för att kunna förstås —- och följden blev i stället att det fick något av löjets skimmer över sig. Jag kan absolut inte förstå vilka nykterhetspolitiska aspekter som låg bakom ett slopande av ett öl på 2,8 96 och införande av ett på 3,0 96. Att inte enbart jag var oförstående inför detta framgår klart av det betänkande från skatteutskottet som förelåg, där man, efter att ha funnit ”starka skäl” såväl för att införa ett nytt öl som för att återgå till läget före oktober 1965 med enbart öl på 2,8 26, stannade ”med viss tvekan” inför alternativet på 3,0 96. Det avgörande var att det inte kunde väntas inbjuda till missbruk i samma omfattning som mellanölet, och att det bättre än pilsnern kunde väntas tillfredsställa de breda grupper som vill behålla mellanölet som måltidsdryck. Att vi över huvud taget fick ett öl på 2,8 96 hade inte någon nykterhetspolitisk bakgrund, utan det berodde på det andra världskriget. Det ansågs då att vi bättre borde ta vara på landets knappa spannmålsresurser än att brygga ett öl på 3,2 96. Huruvida man av detta kan dra den vidare slutsatsen att om vi inte fått ett världskrig, så hade vi inte fått anledning att införa något mellanöl — och därmed sluppit ifrån hela den uppslitande debatt som så dominerat alkoholpolitiken sedan mellanölet infördes — det vågar jag inte ha någon säker uppfattning om. Med viss säkerhet vågar jag gissa att vi fortfarande hade haft en intensiv debatt — men den hade då gällt alkoholstarkare drycker. Jag har den uppfattningen att den debatten i stället kommer att dominera morgondagens alkoholpolitik. Vid votering om ”folkölet” fick APU-förslaget, som väl var, endast 72 röster, medan 163 ledamöter inte ville byta ut 2,8 96-ölet. Här var det hela 95 stycken som inte tog ställning. Jag anser att det beslutet besparade riksdagen en avsevärd goodwillförlust och att det dessutom var positivt. När så mellanölets vara eller inte vara skulle avgöras blev marginalerna betydligt knappare. 159 ledamöter ansåg att det borde för svinna medan 148 ville ha det kvar t. v. Här var det 23 som avstod från att uttala sin uppfattning. Det märkliga är att minoriteten inte uttalade sig för att behålla mellanölet för all framtid utan endast för att vi borde vänta med det definitiva beslutet tills vi hade kunnat göra en samlad bedömning, när regeringen lagt fram sitt förslag till den framtida alkoholpolitiken. Det brukar i de flesta sammanhang vara vanligt i riksdagen att man inte går händelserna i förväg utan skyndar långsamt, men tydligen var mellanölsfrågan alltför känslomässigt laddad för att praxis skulle följas. Kanske kände sig också majoriteten stärkt av skrivningen i det skatteutskottets betänkande som förelåg och där man framhöll att ”för ett slopande av mellanölet talar framför allt det förhållandet att man då inte riskerar någon uppståndelse i samband med introduktionen av ett nytt öl utan man bibehåller en redan känd vara, pilsnern”. Herr talman! Jag tillhörde de 148 ledamöter som ansåg att det definitiva beslutet borde anstå, och eftersom pressens intresse, som jag tidigare nämnde, helt var koncentrerat just på den frågan lämnades ingen tidningsläsare ovetande om hur var och en hade röstat här i riksdagen. Det var därför med en viss oro som jag så småningom kom hem och mötte folk av olika kategorier. Hur skulle de reagera mot mitt ställningstagande, detta speciellt som jag hade den uppfattningen att de trodde att det gällde mellanölets avskaffande eller bibehållande — inte bara ett uppskjutande av avgörandet. Men jag har, herr talman, aldrig blivit så förvånad som då. Så gott som alla jag mötte ansåg att riksdagen hade fattat ett felaktigt beslut och att jag handlat rätt. Detta har bidragit till att jag stärkts i min uppfattning att vi inte kan lösa några alkoholproblem genom förbud — inte ens bland ungdomen. Förbud kan i stället medföra att problemen uppstår inom andra områden, som många gånger kan vara farligare och mera svårbemästrade än de som vi i dag försöker lösa. Och vad är då vunnet? Låt mig i detta sammanhang förklara att jag helt och hållet ansluter mig till den målsättning som finns, nämligen att alkoholpolitiken som ett klart mål har att alla insatser måste syfta till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och komma till rätta med alkoholmissbruket. Denna målsättning betonades starkt av skatteutskottet förra året och den upprepas även i år. Det fanns inga motsättningar vid riksdagsdebatten förra året, och det kommer säkerligen inte att finnas några motsättningar i år heller eller förekomma någon kritik mot den målsättningen. Nu är det tyvärr så att vi ännu har mycket ogjort, innan vi ens har kommit i närheten av vår målsättning — detta trots den intensiva debatt som förts under åren och trots alla försök som gjorts med bl.a. höjda priser, förbud av olika slag, omyndighetsförklaring av ungdomar m.m. Det kan ju faktiskt vara så att vi i viss omfattning har en felaktig alkoholpolitik, som vägrar se verkligheten som den är, och att det gör att våra strävanden misslyckas. Vi tror så mycket, men vi vet väldigt litet. Dessutom har vi många olika uppfattningar om vilka vägar vi skall gå för att snabbast komma fram till målet. Man behöver bara ta del av remissyttrandena över APU-förslaget för att inse att så är fallet. Flertalet av dem som yttrade sig i remissen ansåg exempelvis att mellanölet borde behållas, medan det samtidigt fanns de som föreslog mycket skärpta restriktioner. Då är det ganska naturligt att det även i riksdagen uppträder förespråkare för olika uppfattningar som ställs emot varandra. När vi nu skall ta ställning till dagens frågor kan vi konstatera att utskottet är helt överens på praktiskt taget alla områden utom två, mellanölsfrågan resp. reklamfrågan. Eftersom det väckts en motion om bibehållande av mellanölet har det varit naturligt för mig att biträda det yrkandet, och därför återfinns jag som reservant i utskottsbetänkandet. Jag har, herr talman, velat redogöra för bakgrunden till mitt ställningstagande. Senare kommer även herr Lundgren att närmare beröra motiven för reservationen. Jag kan därför nöja mig med, i det här sammanhanget, att yrka bifall till reservationen 2. Vad sedan reklamfrågan beträffar föreligger förslag från regeringen att vi skall avvakta med vårt ställningstagandet. v. Motivet är att remisstiden för tobaksoch alkoholreklamutredningens betänkande Reklamen för alkohol och tobak ännu icke utgått; vi kan alltså senare få en samlad bedömning och en gemensam lagstiftning, som kan anknytas till den nya marknadsföringen. Man kan här jämföra med vad skatteutskottets majoritet hade för uppfattning för ett år sedan vad gällde alkoholreklamen. Eftersom utredningen beräknades slutföra sitt arbete under 1976 och resultatet väntades kunna föreläggas riksdagen 1977, var utskottet då inte berett att förorda några omedelbara åtgärder mot alkoholreklamen utan ansåg att riksdagen borde avvakta regeringens åtgärder. Men nu har utskottsmajoriteten — som praktiskt taget är densamma som förra året — inte velat vidhålla samma ståndpunkt, utan i stället föreslår man att regeringen omedelbart skall lägga fram förslag om totalt reklamförbud, så att nästa års riksmöte kan avgöra den frågan. Eftersom regeringen under alla förhållanden kommer att lägga fram ett förslag om tobaksoch alkoholreklam förstår jag inte varför inte majoriteten kunde nöjt sig med detta — de vinner ju praktiskt taget ingenting i sak; möjligen får man nöjet att slå regeringen på fingrarna. Vill majoriteten ha ett totalt alkoholförbud, hade den exakt samma möjligheter att få det då som den har nu. Vi har inte velat vara med om det här beslutet, och därför har vi reserverat oss till förmån för regeringsförslaget. Jag ber också, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4. I övrigt har jag inget yrkande när det gäller skatteutskottets betänkande, även om jag de senaste dagarna har börjat hysa vissa betänkligheter mot den ändring som skatteutskottet gjort vad gäller sammansättningen av den centrala nämnd för alkoholfrågor som föreslås bli inrättad. Utskottet har där bifallit en motion som yrkat att representanter för de alkoholskadades intressen skall få företräde i nämnden. Givetvis har detta skett i positivt syfte, men efter att i går ha fått ta del av en skrivelse från en samarbetsgrupp, bestående av Länkens kamratförbund, ALRO, Länkarnas riksförbund och Verdandi, har jag börjat tvivla på att vårt beslut var så klokt. Skrivelsen andas så mycken misstro och negativism till vårt förslag att det måste bli mycket svåra påfrestningar i det praktiska samarbetet — om nu dessa organisationer verkligen kommer att utse någon ledamot att företräda dem. Men i förlitan på att den mening som kommer till uttryck i kulturutskottets skrivning i betänkandet nr 40 skall infrias har jag faktiskt inget yrkande i den frågan.

Herr talman! Efter förra riksmötets beslut att öl som skall säljas i allmän handel endast fick innehålla maximalt 2,8 96 alkohol har det uppstått en livlig diskussion om huruvida detta var ett klokt beslut eller inte. Skall jag döma efter de reaktioner som kommit från ölkonsumenterna uppfattas nog detta som ett mycket olyckligt beslut. Ett av argumenten har varit att riksdagens ställningstagande berott på att en liten del — kanske främst ungdom — missbrukat det s.k. mellanölet. Detta motiv för beslutet kan ej förstås av den stora majoriteten av landets ölkonsumenter. Ett annat argument har varit att de skötsamma konsumenterna har uppfattat beslutet som ett utslag av förmyndarmentalitet mot en övervägande del av det svenska folket. Öl är en alkoholdryck — därom behöver vi inte tvista. Alla alkoholdrycker används som sällskapsdrycker — utom av missbrukare — och då uppfattas riksdagens beslut att försämra den alkoholsvagaste drycken som något helt obegripligt, när det inte införs några begränsningar på de betydligt alkoholstarkare dryckerna. Många människor känner också mycket stark oro för vad som kommer att konsumeras efter den 1 juli i år, då den alkoholsvaga drycken öl försvinner. Många är oroliga för att konsumtionen av spritdrycker kommer att öka avsevärt. Effekten blir då rakt motsatt den som majoriteten avsåg, nämligen en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen - om den målsättningen är vi överens. Men det farligaste som kan inträffa — och det befarar vi reservanter mycket starkt — är en ökning av missbruket av narkotika och produkter som går att sniffa. Missbruk av dessa påverkandemedel är långt allvarligare än annat missbruk. Det är djupt tragiskt för den människa det drabbar och den människans anhöriga. De samhälleliga insatserna för att häva narkotikamissbruket erbjuder stora problem och blir mycket dyrbara. Då en sådan utveckling kan befaras har ett antal ledamöter motionerat om att ett öl med en alkoholstyrka på 3,2 96 skall få tillverkas och försäljas i den allmänna handeln. Vi reservanter vill instämma med motionärerna i att det framstår som en klok och näraliggande kompromiss. Ett beslut enligt motionärernas och reservanternas förslag kan kanske leda till att målsättningen om en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen uppnås. Ett bifall till reservationen ger också möjlighet att tillvarata det stora kunnande på detta område som de svenska bryggarna har. Det ger möjlighet att tillverka en god och alkoholsvag sällskapsdryck. Om riksdagen följer vårt förslag behöver man inte heller befara en kraftig nedgång av konsumtionen och därav betingade sysselsättningssvårigheter vid många av våra bryggerier. Dessa bryggerier — som framför allt finns i stödområden, där verkningarna kommer att bli synnerligen svåra — skulle få ett gott stöd i en produkt med möjlighet att hävda sig i konkurrensen med alkoholstarka drycker. Sedan vill jag, herr talman, något litet återvända till den debatt som fördes före riksdagens beslut förra året. Principfrågan var då om riksdagen ca ett år före den alkoholpolitiska propositionen skulle ta ställning i mellanölsfrågan eller vänta med ett beslut i den detaljfrågan. Vi som då hade den uppfattningen att beslutet borde anstå har i massmedia, t.o.m. så sent som i går, framställts som anhängare av eller ledare för en grupp som förespråkar mellanöl. Denna framställning är helt oriktig. Om de delar av massmedia som det här gäller hade gjort sig besvär med att läsa reservationer och motioner, hade de märkt att vi inte angivit någon alkoholprocent i ölet förrän nu, när propositionen kom. I tidningen Expressen för i går framfördes en underlig rekommendation till kammarens ledamöter, nämligen att riksdagen inte skall ändra på ett av riksdagen tidigare fattat beslut. Vad är nu detta för en underlig rekommendation? Det skulle betyda att vi inte genom att ändra tidigare beslut kan förändra samhället i den ena eller andra riktningen. Att följa det rådet är rena katastrofen för allt samhälleligt arbete. För att all rättvisa skall skipas vill jag också kommentera Aftonbladets artikel i går — en tidning som jag trots allt tycker bättre om än den förra. Enligt artikeln i Aftonbladet skulle en falang med mig som ledare redan förra året ha krävt att ett öl som håller 3,6 96 alkohol skulle få tillverkas och försäljas. Detta är helt felaktigt. Uppgiften i samma artikel att det under hösten 1976 hade väckts en motion med krav om ett öl med samma alkoholstyrka är lika osann. Min reflexion är att man skall ställa samma krav på korrekta informationer i massmedia som massmedia ställer på andra. Innan jag kommer till mitt yrkande vill jag bara konstatera följande. Alla partier är överens om att vi i vårt land har en mycket hög levnadsstandard. Tror någon att vi hade uppnått denna standard om de flesta av vårt lands medborgare hade varit svårt alkoholiserade av öl eller av andra starkare sällskapsdrycker? Svaret måste vara nej. Tyvärr finns det missbrukare, men det är väl inte för att lösa deras problem som alla icke missbrukare skall drabbas av olika slag av restriktioner och förbud. Tror man på den möjligheten leder det till helt felaktiga resultat. Med denna del av mitt anförande, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 3. Även till reservationen 4 vill jag yrka bifall. Jag har ungefär samma motiveringar som herr Söderström. Denna reservation innebär att riksdagen inte nu begär att regeringen till nästa riksmöte framlägger ett förslag om införande av reklamförbud när det gäller alkoholdrycker. Mitt ställningstagande grundar sig på uppfattningen att har riksdagen beslutat sig för en utredning och denna är färdig bör riksdagen nu liksom tidigare avvakta remissinstansernas ställningstagande.
Herr talman! Jag avhöll mig från personliga vittnesbörd om vad människor har sagt till mig efter fjolårsbeslutet. De två senaste talarna har emellertid inte gjort det, och låt mig därför säga att vi kanske träffar litet olika människor. De åsikter som har framförts till mig är rakt motsatta dem som herr Kristenson har redogjort för. Jag har träffat förfärligt många föräldrar som är väldigt glada över det beslut som fattades i fjol. Nykterhetsrörelsen har inte ett dugg med detta att göra, utan jag har mött en föräldraopinion. Herr Kristenson menade att om vi nu behåller ett mellanöl av något slag kommer vi på det sättet att kunna föra en hårdare kamp mot narkotikan. Mellanölet skulle alltså vara ett alternativ till narkotikan. Ingenting kan vara mer felaktigt. Det kan kanske vara så i något enstaka misbruksfall, men ingen har börjat sin narkotiska missbruksbana med narkotika utan man har börjat med någon alkoholdryck och sedan gått över till narkotika. Det gäller nu att inte få nya missbrukare. Sedan säger herr Kristenson att vi har en hög levnadsstandard och stor produktivitet här i landet. Det har vi, men om vi hade haft 200 000 människor till som inte hade varit gravt alkoholskadade skulle produktionen ha varit åtskilligt högre, därom råder ingen som helst tvekan.
Herr talman! Det är väl ändå en dröm att tro att vi skulle kunna få ett helnyktert samhälle. De som tror detta borde dra konsekvenserna av det och föreslå ett totalförbud mot all försäljning och all tillverkning av alkoholdrycker. När jag berörde narkotikabruket hävdade jag att det kommer att öka om en god alkoholsvag sällskapsdryck försvinner. Behovet av påverkandemedel kommer då att ta sig det uttrycket att antingen ökar spritförsäljningen mycket eller också blir det en kraftigt ökad förbrukning av narkotika eller produkter som går att sniffa.
Herr talman! Det kan mycket väl bli så att den generation missbrukare av mellanöl som har uppstått under de här tio åren sedan det olyckliga beslutet om mellanöl en gång fattades kommer att övergå till starkare drycker — det gör den förmodligen — eller rent av till narkotiska preparat. Men med herr Kristensons förslag kommer vi att år efter år mata in nya generationer ungdomar som behöver detta starkare medel. Det är just det vi vill stoppa och försöka ge barn och ungdom ett annat alternativ än att fly bort från verkligheten med hjälp av någonting som herr Kristenson kallar sällskapsdryck. Språkbruket på detta område visar f. ö. en märklig utveckling från 1957: först skulle mellanölet vara en dryck till måltiden, sedan skulle det vara en dryck som var god och nu har det plötsligt blivit en sällskapsdryck.
Herr talman! Det är möjligt och t.o.m. mycket troligt att vissa ungdomar kommer att minska sin ölkonsumtion. Men vad kommer de att konsumera i stället? Jag tror att det äver i de mycket unga åldrarna blir en ökad vinkonsumtion, och då har man ersatt en alkoholsvag dryck med en alkoholstarkare. Man kan befara att bruket av narkotika och annat kommer att öka även i de unga åldrarna.